Herr talman! Som generell kommentar till den här debatten vill jag säga: Det är nödvändigt att inte bara se på produktionssidan och produktionsekonomin. En förutsättning för lönsamhet är ju att produktionen kan avsättas — till konkurrenskraftiga priser, så att man kan trygga branschens utveckling och sysselsättning. Det är mot den bakgrunden måhända märkligt att ingen av talarna i debatten berört möjligheterna till avsättning av ståloch gruvindustrins produktion. Man måste också som bakgrund till förhållandena — även när vi diskuterar den här frågan på nationell basis här i kammaren — ha överkapaciteten i världen i åtanke. Under åren 1979-1981 ökade den från 85 miljoner ton till 115 miljoner ton, och det sätter självfallet sin prägel på marknaden. Man kan också notera att det finns ett betydande statligt engagemang inom stålindustrin i praktiskt taget alla länder — i varje fall de europeiska. Stålindustrin är ju statsägd i flera av Europeiska gemenskapens länder, t.ex. Storbritannien, Belgien, Frankrike och Italien. Man kan också som bakgrund till situationen notera att Europeiska gemenskapens stöd till stålindustrin t.o.m. år 1979 var ca 18 miljarder kronor, varav 9 miljarder kronor betalades ut under de besvärliga åren 1976-1979. Under åren 1977-1981 beräknas minst 125 miljarder kronor ha getts i statligt stöd till stålindustrin inom Europeiska gemenskapen — det stöd som kommer från kommissionen oräknat. I efterhand kan man konstatera att en av orsakerna till stålindustrins kris i Europa är det omfattande statliga stödet till stålbranschen. Det stödet har inneburit att konkurrensvillkoren inte förändrats mellan stålverken, utan bara att subventionsinslaget bara kraftigt ökat. Det är därför med stor tillfredsställelse som man nu kan notera — det gäller självfallet för hela den svenska stålindustrin — beslutet från den Europeiska gemenskapen att avveckla det statliga stödet till stålindustrin. Det ger svensk stålindustri en väsentligt bättre konkurrensmiljö i framtiden än f. n.

Jag vill sedan gå in på några av de frågor som har rests här. Eivor Marklund återkom till frågan om produktion av gödselmedel i Norrbotten. Jag vill påpeka att det värmeöverskott som koksverket Nr 38 producerar kommer till god nytta för uppvärmning av Luleå kommun och Fredagen den alltså inte är något som inte utnyttjas. Dessutom får man väl konstatera att 27 november 1981 alla de analyser som har gjorts beträffande tillverkning av handelsgödselinte kunnat stimulera något företag till investeringar, helt enkelt därför att Om SSAB:s verkmarknaden har bedömts vara för osäker och investeringarna vara alltför kostsamma. Beträffande finvalsverket i Luleå vill jag erinra om att det pågår en utredning inom SSAB i den frågan, liksom att diskussionerna mellan SSAB och svenska och nordiska tillverkare om profiler pågår. Det är ett utredningsresultat som snart föreligger — vi räknar med att det skall komma omkring årsskiftet 1981-1982. Får jag sedan återkomma till frågan om Dannemora gruva, som Nils Hjorth tar upp på nytt. Jag vill säga att den omständigheten att jag refererar SSAB utan egna omdömen inte innebär att jag har uttryckt någon mening om Dannemora gruva. Jag konstaterar att inom de ramar och med den målsättning som SSAB har, tvingas man agera på ett visst sätt. Jag har t.o.m. i talarstolen i dag åberopat den glädjande omständigheten att det nu finns utsikter för att Dannemora gruva kommer att redovisa ett bättre kassaflöde, vilket av SSAB har tillmätts avgörande betydelse när det gäller gruvans fortsatta drift. Anledningen till att den tid som SSAB tillmätt Dannemora gruva för detta driftförsök har kortats ned är att de möjliga rationaliseringarna i Dannemora till största delen är genomförda. Därför har villkoren om ett förbättrat kassaflöde ställts, för att gruvans fortsatta drift skall kunna upprätthållas. För Grängesbergs del — det vill jag understryka — kommer hösten 1982 en härdhall för granultillverkning att tas i bruk. Därför sker en utvärdering i det sammanhanget först i slutet av 1983. Herr talman! Får jag till sist också säga till Per Westerberg när det gäller den övertaliga personalen att SSAB självfallet har bättre förutsättningar att få fram nya arbetstillfällen än olika statliga organ. Det är den filosofin som ligger till grund för vår mening att denna projektorganisation skall finnas i anknytning till SSAB. Jag vill också påpeka att SSAB vid utformningen av sin projektorganisation har beaktat erfarenheterna från varvsindustrin, dets.k. P 80 i Göteborg, som inte var enbart positiva.
Herr talman! Industriministern säger att vi bara talar om produktionssidan. Men jag har hela tiden försökt tala om just konsumtionssidan när det gäller järnmalmsexporten, som jag mest uppehållit mig vid. Jag har inte talat så mycket om stålproduktion och stålkonsumtion. Jag har påpekat att man inte med bästa vilja i världen kan påstå att regeringen försökt bredda marknaden för järnmalmsexporten. Jag har nämnt siffror från den senast tillgängliga statistiken, som visar att vi inte på något särdeles avgörande sätt har gått in för att skaffa oss andra marknader sö 5 än just i Västeuropa och EG. På de marknader som vi har i Östeuropa, Polen har nämnts, har vi inte satsat på något mera avgörande sätt. Man kan se den mycket sneda belastningen i vår järnmalmsexport. Den går till EG-länderna — punkt och slut. På de andra områdena är satsningarna mycket marginella, och här är det just konsumtionssidan det handlar om. I det sammanhanget kommer jag också in på frågan om verksamheten vid Dannemora gruva, som gick väldigt bra som exportgruva ända tills den köptes av Stora Kopparberg i början av 1970-talet. Då skulle den inte längre leverera sin malm på den internationella marknaden — de kontakterna ströps - utan malmen skulle levereras till Stora Kopparberg i Borlänge och användas där. Där sitter vi nu. Nu finns det inget behov av någon malm vare sig från Dannemora eller från något annat håll i Kopparberg. Där har vi problemet. Till Per Westerberg, som talat om att jag är orealistisk skulle jag vilja säga att det inte är jag som är orealistisk. Jag försöker vara realistisk och säger att det är vansinnigt att lägga ned alla järnmalmsgruvor i Mellansverige och tala om att råvaran skall tas från Norrbotten. Det finns endast en järnvägslinje som kan ta sådana transporter. Möjligtvis kan man räkna med sjöfarten, men den försvåras under vintern. Det är därför vi slåss för mindre och medelstora gruvor i Mellansverige, typ Dannemora och Grängesberg. Man vill ha en malmproduktion i gång. Hur det än är med skrotpriserna så kan det bli brist på skrot. Det kanske inte finns att köpa för pengar. Vad skall vi då i Mellansverige driva våra specialstålverk med? Materialet skall alltså fraktas från Norrbotten, det blir alternativet. Det är inte mitt alternativ, det är bara att konstatera att så kommer det att bli, om man fortsätter på det sätt som här skisseras. Men man vill kanske flytta upp ett specialstålverk till Norrbotten. Då blir norrbottningarna glada. Där finns ju en tankegång, men den är väl inte aktuell ännu. Hur det än är med den här saken kan jag konstatera — jag återkommer till det — att det inte finns vare sig på industridepartementet eller inom regeringen i övrigt några tankegångar, som leder till en lösning av problemet om hur beredskapen på stålområdet skall kunna hållas uppe i händelse av avspärrning eller en akut skrotbrist. Det går inte att snabbt ta upp driften igen i Dannemora eller några andra gruvor, sedan de en gång blivit nedlagda. Om det över huvud taget går så skulle det inte utan väldigt stora kostnader ta år att åter ta upp driften. Det är denna nedrustning som vi vänder oss mot.
Herr talman! Industriministern säger att avgörande för lönsamheten bl.a. är att det finns avsättning för produkterna på såväl stålsom gruvsidan. Ja, det är helt klart att man måste kunna sälja sina produkter. Jag konstaterar att det i Dannemora finns goda möjligheter att få avsättning för den nedbantade produktion som man nu arbetar med. Nils Åsling upprepar att han inte har haft någon egen mening om den förkortade nådatiden för Dannemora gruva. Han anser att man från företagets sida var tvungen att agera på ett visst sätt. Ja, men det var ett Nr 38 ganska brutalt sätt. En av anledningarna till åtgärderna, säger Nils Åsling, Fredagen den var att man redan hade genomfört möjliga rationaliseringar. Jag vill påpeka 27 november 1981 att koncernledningen den 26 augusti fattade beslut om den förkortade nådatiden. Den 28 september drog man in nattskiftet. Man gick alltså Om SSAB:s verkhändelserna i förväg och tvingade fram en nedskärning. samhet När det gäller lönsamheten kan jag citera ur industriministerns svar: ”Det grundläggande villkoret för Dannemoras långsiktiga överlevnad är att malmen kan säljas till priser som täcker kostnaderna.” — Det långsiktiga målet uppnås faktiskt genom de åtgärder som har vidtagits. — ”På kort sikt är kravet från företagsledningen att verksamheten skall leda till åtminstone ett positivt kassaflöde senast vid halvårsskiftet 1982. Annars läggs gruvdriften ned.” Dilemmat är, Nils Åsling, att man klarar det långsiktiga målet att sälja malmen till priser som täcker kostnaderna men att man kanske inte kan uppnå det kortsiktiga målet, ett positivt kassaflöde redan till halvårskiftet 1982. Den ekvationen går inte ihop.
Herr talman! Först till Eivor Marklund som frågade om inte tåget har gått sedan strukturmotionen i januari. På sätt och vis har det gått väldigt många tåg de senaste åren under de borgerliga regeringarnas tid. Det finns mycket som behöver repareras på det området. Jag förmodar att Eivor Marklund i detta sammanhang tänker på starten av masugnen. Låt mig då direkt klara ut följande. När det gäller masugnsstarten har tåget gått redan nu, eftersom det finns en speciell tidsaspekt för starten av masugn 1. Även om man skriver in den biten i en partimotion nu, är tidsfristen ute på det området, när motionen behandlas av riksdagen. I övrigt har inte tåget gått för strukturmotioner och strukturdiskussioner. Vi har ju deklarerat att vi kommer igen med den biten i en partimotion i januari. Låt mig samtidigt erinra Eivor Marklund om att om vi inte hade haft en socialdemokratisk regering som byggt upp den metallurgi vi har i vårt land i dag, som är en av de modernaste i Europa, hade förmodligen den process som pågått inom Svenskt Stål under de senaste åren sett till att grindarna varit stängda i dag och ett bra tag framöver. Sedan till Per Westerberg, som jag tycker för ett otroligt och ologiskt resonemang. Först och främst är han väldigt angelägen att peka på den skrotbrist som kommer att uppstå. Samtidigt drar han fram Stålverk 80 som ett av historiens största misstag. Låt mig återigen stryka under att vare sig det gällt Stålverk 80 eller det gällt hela den utveckling som pågått och där man försökt bygga upp NJA, så har högern och moderaterna alltid varit först att slå klackarna i marken och gnöla i protest över statens insatser. Jag tycker att Per Westerberg skall vara litet försiktig, när han ger sig in i den här diskussionen. Industriministern går in på nödvändigheten av att det finns behov av och avsättning för det stål vi producerar. Men å andra sidan finns det klara siffror på vilket behov vi har här i landet och kommer att ha under de närmaste åren. Det har ju understrukits inte minst av de utredningar som industriministern själv har tillsatt. Resultatet därav fick vi redan den 1 maj 1980. Vi kommer alltså att ha en fördubbling av skrotimporten nästa år — vi kommer vid nästa årsskifte förmodligen att ha en import som går upp emot 600 000 ton. Som jag sade tidigare — jag tycker det är besvärande att behöva upprepa det — kommer värdet av skrotimporten vid nästa årsskifte att ligga i runt tal på 400 miljoner. Försäljningsvärdet av den järnmalm som man skulle kunna producera här i landet, t.ex. i LKAB:s gruvor som ingår just i den strukturomvandling som sker där, skulle vara 200 miljoner. I runt tal kan man sätta ett plus på ca 600 miljoner, och jag har enormt svårt att förstå varför inte denna koppling går att göra. Det ligger alltså mycket pengar totalt sett för samhället att hämta in, även om man i en övergångstid vid de här anläggningarna — liksom man har tvingats göra inom SSAB på andra orter och inom andra anläggningar — får gå in med en liten skillnad mellan skrotoch tackjärnspriser. Sedan till finvalsverket. Industriministern hänvisar återigen till utredningen, och i det här fallet har regeringen och företagsledningen varit enormt duktiga att presentera utredningar. Mediumverket, när det var på tal för något år sedan, utreddes otaliga gånger. Nu kryper industriminister Åsling åter bakom den utredning som pågår samtidigt som en viss utveckling börjar att ta fart på den här marknaden. Som jag sade tidigare, har man nu prognoser som går ut på att priserna kommer att öka med närmare 30 96. Skall vi alltså sitta och vänta tills den explosionen sker? Vi har ett gammalt verk som är utslitet — verket byggdes i början av 1950-talet. Självfallet kan ett sådant verk inte klara sig vid den prisuppgång som nu förväntas. Resurserna måste finnas när behovet finns. Det är för sent att bygga när prisuppgången är ett faktum, för då klarar man inte efterfrågan. Sedan några ord om det fjärrvärmeverk som Luleå kommun håller på att färdigställa. Det kommer inte att finnas tillräckligt med gas från den produktion som nu sker inom företagets anläggningar i Luleå, eftersom man har stängt av masugn 1, som är en av de viktiga gasproducenterna på detta område. Man diskuterar nu hur man skall klara den här biten för kommunens vidkommande och hur man skall klara sig om man blir tvungen att ersätta all den förlorade gasproduktionen med olja. Bara på detta område hade SSAB, om man hade kunnat producera gas vid bägge anläggningarna, fått en lägre kostnad per ton med ca 70 kr. redan nästa höst, då fjärrvärmeverket är klart att tas i drift. Om man inte får i gång anläggningen innan dess, blir man förmodligen tvungen att genomföra en ganska omfattande ombyggnad av verket för att slippa köpa dyrbar importerad olja. Är det här verkligen en utveckling som industriministern vill skriva under på?
Herr talman! Mina och industriministerns rådgivare har måhända olika bedömningar i botten när det gäller handelsgödselprojektet. Såvitt jag har förstått har frågan om placeringen blivit ännu viktigare sedan den började diskuteras 1978. Ureapriset ligger nu på ca 200 dollar per ton, vilket är en fördubbling på tre år. samhet Jag skall delge industriministern ett räkneexempel som jag själv har fått i min hand. Valsverken i Luleå debiteras med 34 öre per normalkubikmeter koksgas som används för att täcka värmebehovet. Om koksgasen i stället användes till ammoniak/urea, skulle det ge underlag till att betala ytterligare ca 20 öre normalkubikmetern för koksgasen. Detta i sin tur innebär ca 100 kr. lägre framställningskostnader per ton koks och ca 50 kr. lägre per ton järn. Sedan, industriministern, talar de bedömare som jag har lyssnat på om ett starkt ökat behov både av ammoniak/urea och av fullgödsel. Det beror i sin tur på livsmedelsbristen i världen. I Västeuropa uppstår kraftig efterfrågan 1983-1984, sägs det, och förhållandet torde vara likartat i Östeuropa. Jag kan inte se någon risk för att inte Rautaruukki får avkastning för sin satsning, och jag är också säker på god avsättning från en norrbottnisk fullgödselfabrik. Vi har ju tidigare, Nils Åsling och jag, bytt en hel del ord om de utredningar som har gjorts på det här området, och jag har påtalat de stora brister som jag har funnit i dessa utredningar. Måhända förklarar de det svala intresse för det här projektet som Nils Åsling nu talar om.

Herr talman! Divisionaliseringen är inte gynnsam, Per Westerberg, under nuvarande politiska förutsättningar. Maktlösheten blir påtaglig, när drivkraften i dag är effektivitet och lönsamhet. Det ingår inte i en helhetssyn eller samhällssyn — annars skulle jag också vara för decentralisering. I dagens läge är Per Westerbergs förslag att Oxelösund avskiljs en dolkstöt i ryggen på arbetarna. Rätt som det är, är företaget inte lönsamt, och därmed kan det bara läggas ner. Det ligger naturligtvis helt i linje med moderat politik — och den tar ju Per Westerberg ansvar för — men det kan inte vara till fromma för svensk industrialisering och sysselsättning. Nils Åsling tar upp två problem i sin replik, för det första avsättningen och för det andra det internationella stödet. I fråga om avsättningen är det så att om man bara förlitar sig på kapitalismens utveckling i dag, då är det problem. Men Nils Åsling som industriminister har naturligtvis en skyldighet att själv sätta fart på industrialiseringen i vårt land, både när det gäller industriinvesteringarna över huvud taget och vad vi skall producera här i landet och när det gäller de ramar och regler som skall gälla. Vidare har ju regeringen stora möjligheter att påverka byggandet, och det har självfallet en mycket stor betydelse för vår I båda de här fallen är det faktiskt ingen fart, regeringen har inga ramar och regler för utvecklingen och anpassar sig då efter den utveckling som det här samhället erbjuder. Då kan man naturligtvis säga att det inte är någon avsättning, att det inte finns någonting och att vi då lägger ner. Men finns det inga behov då? Jo, naturligtvis finns det behov. Det finns behov av att producera i det här landet, och det finns behov av att bygga i det här landet, och då måste man ha en politik som gör det. Det är grundkärnan i det hela. Om man emellertid först inte har någon politik för detta och sedan säger att det inte finns någon avsättning och av detta drar slutsatsen att vi inte behöver någon stålindustri, då har vi alltså ingen sysselsättning kvar. Det kan väl inte vara särdeles offensivt? Naturligtvis är det statliga stödet i Västeuropa inte ett problem, men det är ett fenomen som förekommer, där vi till viss del är med. Frågan är om vi skall underordna oss detta. De här staterna vill inte ha en annorlunda politik, utan deras statsmakter understödjer det internationella kapitalet — det vet industriministern lika väl som jag. Det förändrar ingenting — man gör ju precis som industriministern här gör: man underordnar sig samhällssystemets lagar, koncentrerar sig och kastar in kapital. Man överflyglar därmed den svenska stålindustrin, vilket drabbar den svenska sysselsättningen. Det är ju detta som det handlar om. Jag kan också konstatera att industriministern i den här debatten inte på något sätt har berört ersättningsindustrier och vilka ersättningsarbeten man skall ha i stället, om man lägger ner så väsentliga basindustrier. Jag kan också konstatera att industriministern inte heller är särskilt oroad över det internationella beroendet eller särskilt intresserad av en ny struktur för stålindustrin. Jag tycker att det är beklagligt. Den avgörande kritiken mot regeringens sätt att fatta sina beslut är att man överlåter hela bedömningen åt direktörerna i branschen. Genomgående sedan 1976 har varit att industridepartementet har gått ut till direktörerna och sagt: Vad tycker ni? Direktörer har naturligtvis som målsättning effektivitet och lönsamhet och gör sina ställningstaganden på den grunden. Och så har regeringen anslutit sig till deras uppfattning. De ofantligt många krav som har kommit från de fackliga organisationerna om en annan viljeinriktning har helt enkelt spolats. Effekterna av regeringens stålpolitik ser vi nu, när vi går mot stor arbetslöshet och avskedanden.
Herr talman! Jag nöjer mig med att konstatera att industriministern och jag inte är helt överens om hur man på SSAB skall tackla anställningsgarantin. Jag kvarstår vid min uppfattning att det vore lyckligare om SSAB:s ledning befriades från detta ansvar. Då tror jag att förutsättningarna skulle bli bättre att klara sysselsättningen. SSAB:s ledning kommer säkerligen att ha nog med problem för att klara sysselsättningen för återstoden av personalen vid företaget. Oswald Söderqvist har tyvärr just gått, men jag vill ändå beträffande hans inlägg notera att avgörande för den fortsatta existensen av Dannemora gruva Nr 38 och den andra mellansvenska gruva som är kvar måste vara företagseko Fredagen den nomiska förutsättningar att överleva i en total gruvstruktur i Sverige. 27 november 1981 Beredskapsskälet är oerhört svagt — så dåliga är inte våra transportmöjligheter inom Sverige att vi inte, om så skulle behövas, kan klara försörjningsberedskapen via malmfälten. Det är trots allt även för handelsoch specialstålverken i Sverige av vital betydelse att man får den billigaste råvara som finns att få inom landet, om man skall kunna sälja tillräckligt för att hålla produktionen uppe. Det går då inte att ta någon form av regionalpolitiska hänsyn, i varje fall inte i någon större omfattning. När det gäller skrotfrågan har jag framför allt velat påpeka att man bör ställa vissa krav på SSAB. Företaget får inte utnyttja sin monopolställning och sätta ett alltför högt tackjärnspris. I dag är även deras självkostnad väsentligt högre än skrotpriset. I mitt inledningsanförande har jag pekat på att SSAB borde ha beredskap för att under kommande år kunna leverera väsentligt mycket mer tackjärn när skrotpriserna fortsätter att stiga. När vi har tillstyrkt beslut om investeringar i Luleå har vi, Sten-Ove Sundström, utgått från företagsekonomiska och inte politiska bedömningar. Vi menar att Stålverk 80 var ett katastrofalt beslut, och vi är lyckliga över att det inte har verkställts. Det finns många andra felbeslut. Hade dessa pengar använts på ett vettigare sätt hade man förmodligen kunnat klara sysselsättningen i Norrbotten betydligt bättre. Lars-Ove Hagberg och jag är tydligen överens om att divisionaliseringen i sig kanske inte är så lycklig. Jag menar att en mer decentraliserad organisation med större ortsbundenhet vore lyckligare. Så har även flertalet fackklubbar uttalat sig. Skillnaden mellan Lars-Ove Hagberg och mig är väl framför allt att Lars-Ove Hagberg inte ställer krav på lönsamhet för överlevnad, medan jag anser att SSAB och dess olika delar på sikt måste uppnå lönsamhet för att kunna överleva, annars finns det inga förutsättningar för att driva företaget vidare.

Som regeringen tidigare framhållit — bl.a. i direktiven till den s.k. malmfältsutredningen — bör sysselsättningsproblemen i malmfälten och Norrbotten angripas på flera sätt. Ett första inslag är en rekonstruktion av LKAB för att garantera en långsiktig överlevnad av järnmalmsrörelsen. Regeringen har helt nyligen förelagt riksdagen förslag om kapitaltillskott till LKAB riksdagen att anslå medel för att sänka fraktkostnaderna för LKAB. Ett andra inslag i åtgärderna för Norrbotten måste vara att så snabbt som möjligt genomföra de lönsamma projekt som är färdigutvecklade och som kan ge ny sysselsättning. Jag vill i detta sammanhang peka på det beredningsarbete som pågår med den regionalpolitiska proposition som regeringen avser förelägga riksdagen i början av år 1982. Jag vill också nämna att det inom regeringskansliet förbereds särskilda åtgärder för Norrbottens län. Avsikten är att förslag härom skall föreläggas riksdagen i början av nästa år. Ett tredje inslag är den s.k. malmfältsutredningen som regeringen tillsatte i våras och som Eivor Marklund är ledamot i. Denna har till uppgift att arbeta fram ett program för malmfältens utveckling på längre sikt och föreslå åtgärder för att säkra malmfältskommunernas fortlevnad när sysselsättningen inom järnmalmsbrytningen minskar framöver. Utredningen skall också behandla utvecklingen i länet i övrigt. Av vad jag nu har anfört framgår att betydande insatser görs för att stärka industrin i Norrbotten och att arbete pågår för att få fram underlag för ytterligare insatser i länet. Vad gäller frågan om förbättrad skogsvård vill jag erinra om att regeringens proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. innehåller förslag om bl.a. ökade möjligheter att stödja återväxtåtgärder i samband med avverkning av dåliga skogar. Stöd skall också kunna lämnas för t.ex. byggande av skogsbilvägar och för översiktliga skogsinventeringar och skogsbruksplaner. Den här typen av frågor har behandlats i länsprogrammet för Norrbottens län. Vidare har man gjort en särskild utredning om skogen och skogsindustrin i länet. Beträffande frågan om åtgärder för att få till stånd samarbete mellan de nordliga delarna av Norge och Sverige vill jag erinra om det avtal om ekonomiskt samarbete mellan de båda länderna som träffades i våras. Det är särskilt inriktat på industrioch energiområdena. Vidare vill jag peka på det gemensamma utredningsarbete som pågår i Nordiska ministerrådets regi för att få till stånd ett industrioch energipolitiskt samarbete mellan Sverige och Norge. Där undersöker man bl.a. möjligheterna till samarbete mellan de norra delarna av Finland, Norge och Sverige i fråga om bl.a. den nordnorska oljeoch gasverksamheten. Jag vill också erinra om det regionala samarbete Nr 38 som finns mellan län och fylken på Nordkalotten bl.a. kring energifrågorna.

Herr talman! Tack igen, herr industriminister! ”Arbetslösheten i Norrbotten uppgår för närvarande till ca 10000 personer och är därmed den högsta i landet. Den bedöms successivt öka under hösten och vintern och kan nå en mycket hög nivå vintern 1982.” I detta tack för svaret på interpellationen ville jag först få med denna inledning ur länsarbetsnämndens sammanfattning av arbetsmarknadsutsikterna för fjärde kvartalet i år och första kvartalet nästa år i Norrbottens län. Det citerade stycket framstår i all sin kyliga korrekthet som ett skakande bevis för det riktiga i det industriministern i sitt svar åberopar ur interpellationen, nämligen att läget på arbetsmarknaden i Norrbotten är allvarligt. Det tjänar självfallet som ett understrykande av att sysselsättningsproblemen i malmfälten och Norrbotten bör angripas på flera sätt, som industriministern här vill erinra om att regeringen tidigare framhållit. Jo då, visst har regeringen gjort det. Men felet ligger kanske till en del just i ordet bör. Ännu har inga bindande åtaganden gjorts, ännu bottnar de flesta föreslagna åtgärder i vad som brukar benämnas ”brandkårsutryckningar” från regeringens sida. Det är mot den bakgrunden som jag har frågat om industriministern inte nu, efter allt som hänt i negativ riktning i Norrbotten sedan mitt parti första gången ställde kravet på en planmässig utveckling av Norrbottens näringsliv, är beredd att förorda ett program för en industriell utveckling i detta län. Såvitt jag kan finna av industriministerns svar innehåller det inte något svar på den frågan. Min första reflexion när jag läste interpellationssvaret var att industriministern möjligen rent ideologiskt stegrar sig mot ordet planering. Men sedan anför ju ändå industriministern att den s.k. malmfältsutredningen, där jag mycket riktigt är ledamot, har till uppgift att arbeta fram ett program för malmfältens utveckling. Detta program skall dessutom breddas för att gälla hela länet. Program eller plan? Ligger det någonting avgörande i valet av uttryck? Är det mindre bindande för regeringen att tillstyrka ett förslag till program än att gå in för en planerad utveckling? Om så är fallet, känns det inte särskilt stimulerande för det fortsatta arbetet i utredningen. Om industriministern besvarar de frågorna riktigt ärligt, får jag möjlighet att avgöra om jag måste fortsätta att kräva en planmässig industriell utveckling i Norrbotten eller om jag kanske skall gå över till att kräva ett program för Norrbottens utveckling. I stället för att ta ställning till min fråga talar industriministern om olika inslag i åtgärderna för att klara Norrbottens problem. Allt det där är gott och väl. Och vilken minister, vilket parti, vilken enskild politiker med någon känsla för överlevnad skulle kunna säga annat än det som industriministern här säger? Men sedan då? 167 Järnmalmsbrytningen utgör visserligen en stor och viktig del i Norrbottens nuvarande näringsliv. Men kunskapen om att järnmalm är en ändlig resurs har alltid funnits. Det är således inget nyvaket konstaterande bland de människor som velat se — och vill se — Norrbotten som värt att satsa på även för framtiden. Hos myndigheterna har väl däremot ”från-dag-till-daglösningarna” varit mest näraliggande. Den regionalpolitik som förts under åtskilliga år och somt.o.m. på sina håll betecknats som ”aktiv” har påtagligt misslyckats. Det har ju inte saknats välformulerade program eller tidsödande utredningar under den tid som gått sedan 1964 års riksdag i beslutet om lokaliseringspolitiken uttryckte inriktningen att ”främja en sådan lokalisering av näringslivet att landets tillgångar av kapital och arbetskraft blir fullt utnyttjade”. Så sent som 1979 formulerade riksdagen målsättningen ”att ge alla tillgång till arbete, service och en god miljö oavsett var de bor i landet”. Om människorna i Norrbotten skall kunna uppleva allt som sagts och sägs som någonting annat än tomma ord, räcker det inte längre med att tillgripa kortsiktiga lösningar i fåfänga försök att avhjälpa långsiktiga problem. Rädslan för störningar i marknadsekonomin måste avlösas av politisk vilja att på allvar ta itu med Norrbottens speciella situation genom styrning av de statliga företagen och de statliga insatserna. Det är en sådan styrning vi från vpk vill ha genom en utvecklingsplan för Norrbottens industrialisering. Kan det möjligen tänkas att den regionalpolitiska proposition och de särskilda åtgärder för Norrbotten som nu enligt Nils Åsling förbereds i regeringskansliet har ett innehåll som åtminstone kan sägas ligga i linje med detta? I ett arbetsmaterial med rubriken Redovisning av vissa statliga stödinsatser fördelade efter region och ändamål konstaterar den regionalekonomiska enheten vid vår länsstyrelse följande: ”Norrbotten har under en följd av år påvisats ha en mycket hög produktion och export per capita. Ett mycket stort utflöde av resurser har också skett från länet genom åren. Nämnas kant.ex.

Vad är det då som ligger i vägen för ett förverkligande av Norrbottens utveckling och industrialisering? Förutsättningarna finns obestridligen. Länet äger enorma naturrikedomar av mineralier och skog, där finns ett överflöd av elektrisk energi, utbildningsmöjligheterna är goda och tillgången till väl kvalificerade arbetare och tjänstemän är bra. Förklaringen måste alltså sökas på det politiska planet. Det går inte att komma ifrån att det sedan begreppet Norrbottensproblemet myntades har tagits mer hänsyn till storbolagens behov av råvaror, elenergi och Nr 38 skyddade marknadsandelar än till människors rätt att arbeta och leva i sin Fredagen den egen bygd. Den diskussion som vi nyss har avslutat beträffande SSAB:s, och 27 november 1981 då främst Luleådelens, framtid och utveckling illustrerar detta mycket De statliga företagen, som ändå har spelat en stor roll i länet, har aldrig getts i uppdrag att bedriva långt gången förädling och produktutveckling. Frågan om styrning av de statliga företagen har aldrig tagits upp på allvar. Inte heller har länets befolkning getts ett verkligt inflytande över hur länets resurser skall användas och vilken regional utveckling som skall genomföras. Vpk har för sin del vid flera tillfällen ställt krav på en utvecklingsplan, som skulle tillföra Norrbotten ett väsentligt antal nya arbetstillfällen och lägga grunden för en framtida utveckling av länets industriella verksamhet. Jag avser inte att vid det här tillfället ange allt som enligt vår mening borde ingå i en sådan plan, men om industriministern är intresserad av att närmare gå in på det som är min första fråga i interpellationen, är jag självfallet beredd att redovisa våra konkreta förslag. De borde för all del inte vara någon nyhet för industriministern. Så till min andra fråga, som gäller krav på en radikalt förbättrad skogsvård. Inte heller här ger industriministern något direkt svar utan nöjer sig med en allmän redovisning av vad som gjorts och vad som skall göras. I min fråga om skogsvården ingick som en konkret del frågan om beredskapsmedel för att genomföra nödvändiga åtgärder. Kan industriministern ge ett konkret svar, kan det tänkas att beredskapsmedel kan utgå? Och jag ber då industriministern att särskilt hålla i minnet det ytterligt svåra läget för de unga i Norrbotten. Ett projekt av det här slaget skulle kunna ge åtskilliga ungdomar ett meningsfullt arbete. Även svaret på min tredje och sista fråga i den aktuella interpellationen förbigår industriministern med en allmän hänvisning till kända fakta. Att de var kända för mig när jag framställde interpellationen framgår av att jag redan där framhållit att det avtal som Nils Åsling åberopar är inriktat på elkraftsöverföring i Sydoch Mellansverige. Jag var alltså intresserad av hur Nils Åsling ser på möjligheterna när det gäller en överföring till Nordnorge från Norrbotten, eftersom alla insatser på olika områden är viktiga. Jag väntar mig att även dessa frågor prövas i departementets propositionsarbete och i arbetet på att få till stånd särskilda åtgärder för Norrbotten.

Herr talman! Arbetslösheten i Norrbotten är oförändrat hög, även om en viss uppbromsning skett i oktober-november. Lågkonjunktur och strukturella kriser präglar många branscher i hela landet men speciellt de basnäringar som Norrbotten i så hög grad är beroende av. Vi har att vänta oss ytterligare nedskärningar, med en minskning av antalet arbetsplatser både i malmfälten och i SSAB i Luleå. Situationen är kritisk, speciellt för de många ungdomar som inte får jobb. 2 Men de lösningar på arbetslöshetsproblematiken som framförts i en del massmedia om en organiserad flyttning av familjer är förhoppningsvis bevis på okunnighet. Sådana tankar innebär ingen lösning och måste avvisas med kraft. Vi har diskuterat utvecklingen i Norrbotten många gånger förr här i kammaren, och tyvärr måste vi fortsätta med det. Det är angeläget att vi diskuterar olika vägar för att äntligen få i gång en industriell utveckling. Det här är ju inget nytt problem, utan problemet fanns också under den socialdemokratiska regeringens tid. Det nya är kanske att vi mer och mer talar om behovet av att differentiera näringslivet, att vi inser att malmfälten och Norrbotten för överlevnad inte längre i huvudsak kan lita till de stora basnäringarna, i varje fall inte i malmfälten. Industriministern har i svaret till Eivor Marklund pekat på några av de åtgärder som industriministern anser viktiga och som är på gång: rekonstruktionen av LKAB, insatser som kommer att redovisas så småningom i en regionalpolitisk proposition och malmfältsutredningen. Industriministern har också pekat på det gemensamma utredningsarbete som pågår i nordiska ministerrådets regi när det gäller industrioch energiområdet. Jag kan instämma i att rekonstruktionen av LKAB är viktig. Det behövs också en rekonstruktion av SSAB. SSAB:s framtid måste också säkras. Och när det gäller den regionalpolitiska propositionen om malmfältsutredningen vet vi ännu inte vad som kommer ut av det arbetet. Vi kan väl, om vi hör till optimisterna, ha vissa förhoppningar. Men jag tycker det finns anledning att fundera över och diskutera vilka hinder som finns för utveckling av ett differentierat näringsliv i Norrbotten och vilka hinder som finns för den industriella utvecklingen, för utan att veta det kan man ju inte planera för en utveckling. Det regionalpolitiska stödet till trots har det inte lyckats att få så väldigt många nya företag till Norrbotten. ERU:s nyligen utvärderade redovisning av det regionalpolitiska stödet har visat att dess nuvarande utformning har effekt endast om det finns en expansion inom industrin, och någon sådan har vi inte haft på de senaste åren. Det finns säkert också andra hinder, både synliga och osynliga, och då är det viktigt att insatserna förändras. Sänkningen av arbetsgivaravgiften kan vara ett sätt — och det är ju ett av de förslag som industriministern har fört fram — som jag tycker det är angeläget att man prövar. Jag anser att man också borde kunna pröva ytterligare differentiering av energipriserna. Det kan gälla både taxesättningen och elskatten. Ett ökat ekonomiskt ansvar på länsnivå borde också vara möjligt.

Det är kanske för mycket begärt att industriministern skall kunna säga någonting om dem i dag, men Nr 38 om det går tycker jag att det skulle vara väldigt intressant att få höra det. Fredagen den
Herr talman! Får jag först säga att jag inte har några principiella eller ideologiska hämningar i vad avser planer och program. Jag har sagt att den s.k. malmfältsutredningen bör upprätta en utvecklingsplan för malmfältskommunerna, och jag har själv som arbetsnamn på den satt Plan 90. Jag vill här gärna passa på tillfället att önska Eivor Marklund och övriga i den utredning som nu arbetar med denna Plan 90 lycka till. Det är en mycket viktig uppgift ni har, därför att vi måste på ett planmässigt sätt se till att vi diversifierar näringslivet i malmfältskommunerna och utnyttjar de nya möjligheter som inte minst — förhoppningsvis — den norska gasen t.ex. kan komma att innebära för den industriella utvecklingen i malmfältskommunerna och i Norrbotten i övrigt. Får jag därefter säga att sedan 1976 har någonting karakteristiskt skett i Norrbotten. Det är den satsning på bred front som nu sker på småindustri, på hantverk och på stora projekt — över huvud taget en medveten strävan från statsmakternas och övriga engagerades sida att förnya det norrbottniska näringslivet. Jag har många gånger sagt att tyvärr har naturligtvis den industriella lågkonjunkturen satt sin prägel på dessa insatser, men det sker successivt betydande framsteg. Äntligen står vi inför möjligheten att avveckla de överpriser på frakterna som belastat malmrörelsen. Äntligen har det förslag som Gunnar Söder framförde i sin Statsföretagsutredning om förflyttning av LKAB:s huvudkontor till Luleå kunnat verkställas. Äntligen sker här en ordentlig utveckling av småindustrin. Äntligen börjar vi skönja en ordentlig effekt på näringslivet av satsningen på den tekniska högskolan i Luleå. Jag skulle på detta sätt kunna räkna upp en rad positiva händelser som nu ändå successivt höjer aktivitetsnivån i Norrbotten och som på sikt måste innebära en förnyelse av näringslivet och en förbättrad arbetskraftssituation. Men jag är medveten om att det är en lång väg och att vi inte får förtröttas. Man måste ta varje tillfälle i akt. T. o. m. stora, spektakulära industripolitiska projekt i landet bör kunna avstå från en viss rimlig andel av sin sysselsättningseffekt för utvecklingen av näringslivet i Norrbotten.

Herr talman! I och för sig känns det bra att Nils Åsling kan undanröja mina farhågor för att han ideologiskt ryggar för ordet ”planering”. Men varför undviker då Nils Åsling att svara på min fråga om han nu vill uttala sig för en planerad utveckling av Norrbottens näringsliv? Det är ändå det som enligt mitt sätt att se är det viktigaste när det gäller att ta ställning till vad som är iv nödvändigt att göra i Norrbotten. Jag har i botten att man måste planera för att få in de åtgärder som både Eva Winther och Nils Åsling räknar upp som positiva saker. Detta måste enligt min mening ingå i en plan för att vi skall få de effekter som alla säkerligen är överens om att vi vill ha där uppe. Sedan talar Nils Åsling om en satsning på bred front inom småindustrin. Det finns säkerligen positiva sidor att peka på där. Men det finns också negativa sidor. Jag tror inte att den grupp verkstadsarbetare som mötte Nils Åsling på trappan till Kirunas stadshus delar uppfattningen att allt som hänt på det området de senaste åren har varit positivt. Vidare har industriministern en hel rad med ”äntligen”, och han nämner olika lösningar, bl.a. satsningen på tekniska högskolan. Jag skulle vara väldigt glad om vi kunde säga att allt som gjorts på detta område varit positivt.

Jag tror att det skulle ha varit betydligt positivare, om industriministern i samband med tekniska högskolan också skulle ha tagit upp mitt resonemang om planering. Jag menar nog att just tekniska högskolan sitter inne med resurser och kunnande som kunde användas också i ett sådant planeringsarbete.
Herr talman! Det är väl riktigt att det har hänt åtskilligt under åren sedan 1976, men detta har tyvärr inte märkts så mycket på grund av den lågkonjunktur och den strukturella kris som drabbat basnäringarna och som speciellt haft effekt på arbetstillfällena i Norrbotten. Men det är bara att oförtrutet arbeta vidare och hoppas att de insatser på det ekonomiska området som regeringen har vidtagit skall bidra till att förbättra situationen. Jag sade i mitt första inlägg att man om man skall planera för insatser och åtgärder måste ha klart för sig vilka hinder som finns. Jag vill peka på ett av de hinder som finns. Jag hade förmånen att prya hos tre småföretag i Luleå i september, och det var mekaniska verkstäder. Det kom då fram att det s.k. CECA-avtalet, som är kopplat till Europeiska järnoch stålunionen och som är uppbyggt kring s.k. domicilorter, innebär ett hinder som ger dessa företag ökade kostnader i förhållande till konkurrenterna söderut. Avtalet innebär att man vid köp av material, stål och järn för tillverkning betalar frakt från den domicilort som ligger närmast. Domicilorten är närmaste importort. Eftersom den nordligaste domicilorten är Sundsvall närmare 65 mil från Luleå, får företag som köper sin vara från SSAB tvärsöver gatan i Luleå ändå betala frakt från Sundsvall. Det är givet att detta bidrar till att öka dessa småföretags kostnader i förhållande till företag på andra orter som ligger närmare sina resp. domicilorter. Jag vet att detta inte är industriministerns område, men jag anser att det är viktigt att man undersöker om inte Luleå Nr 38 kan bli domicilort i detta fall och om inte en ändring kan ske så att det blir ett bättre avtal för dessa småföretag. Det är givet att det måste finnas förutsättningar för lönsamhet för företagen och att det måste finnas marknad att sälja varor på för dessa företag. Detta tillsammans måste skapa möjligheter för en utveckling av näringslivet i Norrbotten.

Herr talman! Raul Blächer har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder i syfte att devalveringsvinster som företag inom skogsindustrin gör används för nyinvesteringar inom orter, som drabbats av ökande arbetslöshet till följd av nedläggningar eller driftsinskränkningar i samband med skogsindustrins strukturomvandling, samt vilka åtgärder jag i övrigt är beredd att vidta för att möta den kraftigt ökande arbetslösheten i skogslänen. Till Raul Blächers påstående om skogsindustrins devalveringsvinster vill jag göra följande kommentar. Vid en granskning av de stora skogsföretagens delårsresultat för år 1981 finner man att lönsamheten försämrats mycket kraftigt jämfört med motsvarande period år 1980. Flera företag redovisar förlust i delårsrapporten år 1981. Skogsföretagens lönsamhet behöver förbättras påtagligt för att branschen genom investeringar skall kunna stärka sin konkurrenskraft och därigenom trygga sysselsättningen. Genom den nyligen genomförda delvalveringen och räntesänkningen samt åtgärder för att underlätta skogsindustrins virkesförsörjning har förutsättningar skapats för en successivt förbättrad resultatutveckling. Vi ser redan nu en ökad orderingång för sågverken. Än så länge finns dock inga tecken på en förbättring för massaoch pappersindustrin. Det finns därför enligt min mening anledning att avvakta något för att får bättre underlag för en bedömning av hur snabbt och i vilken omfattning en resultatförbättring kan väntas innan ytterligare åtgärder aktualiseras. F. n. kan företagen avsätta upp till hälften av den justerade årsvinsten till allmän investeringsfond. Dessa medel blir avdragsgilla vid inkomsttaxeringen om 50 Ze av beloppet insätts på räntelöst konto i riksbanken. Medlen får sedan enligt gällande regler, efter prövning av arbetsmarknadsstyrelsen och i vissa fall regeringen, användas för vissa investeringar. Fonderna får f. n. fritt användas i stödområdet för det regionalpolitiska Jag har det bestämda intrycket att företagen i samband med nedläggningar och driftsinskränkningar under de senaste åren har tagit ett ökat ansvar för sina anställda och för de orter där man bedriver verksamhet. I sådana sammanhang görs ofta stora ansträngningar — många gånger med företaget och de anställda i nära samverkan, för att få fram ersättningsverksamhet. Så länge företagen känner ett sådant ansvar och lever upp till det ser jag ingen anledning att föreslå särskilda styrmedel av det slag som Raul Blächer pekar på. I vissa fall kan staten genom särskilda insatser bidra till att underlätta omställningen i utsatta orter. Huvudregeln är dock att företagen har ett primärt ansvar för sina anställda. Vad sedan gäller den allmänna utvecklingen i skogslänen så kan vi först konstatera att sysselsättningen enligt arbetskraftsundersökningarna totalt sett har ökat i skogslänen med 5 96 eller drygt 40 000 från år 1976 tills nu. Skogslänens befolkning har ökat mycket svagt under samma period. Tillväxten har skett genom en kraftig ökning av sysselsättningsgraden för kvinnorna. Sysselsättningsökningen har skett parallellt med en motsvarande tillväxt i riket. För tillverkningsindustrin skedde en nedgång i skogslänen under åren 1977 och 1978 som var större än minskningen i riket. Detta beror på dominansen i skogslänen av tunga basindustrier med delvis mycket svåra problem under dessa år. Efter år 1978 förefaller dock nivån ha hållit sig ungefär oförändrad. Genom olika regionalpolitiska åtgärder kan personalminskningar i utsatta orter i viss mån kompenseras. Under åren 1976-1980 togs det för skogslänen mer än 1000 beslut om regionalpolitiskt stöd. De totala investeringarna i dessa projekt låg på 4,5 miljarder, vilket är ca 20 Zo av industriinvesteringarna i dessa län under samma period. Statens medverkan i form av lån och bidrag uppgick till 2,8 miljarder. Det är naturligtvis vanskligt att uttala sig om de långsiktiga konsekvenserna av dessa insatser, men enligt det underlag som förelegat vid ansökningstillfällena skulle dessa projekt sammantaget ge ca 8 000 nya arbetstillfällen. Härtill kommer ett tillskott genom glesbygdsstödet under de senaste åren som kan uppskattas till ca 1 000 nya jobb. Utöver det regionalpolitiska stödet har också betydande industripolitiska insatser gjorts i skogslänen under de senaste åren. Här kan vi inte peka på sysselsättningsökningar, utan, vilket är väl så viktigt, på en stabilisering av sysselsättningen i detta utsatta område. Vad slutligen gäller det rådande arbetsmarknadsläget i skogslänen så ligger dessa frågor, som Raul Blächer vet, utanför mitt ansvarsområde. Jag ber i denna del, herr talman, att få hänvisa till den debatt som Raul Blächer och hans partivänner förde med statsrådet Eliasson i riksdagen den 6 november. Där redogjorde min kollega för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som nu är aktuella i skogslänen.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Denna interpellation är nu den tredje i rad från min sida som besvaras under november månad och alla tre har haft som utgångspunkt industrikrisen och Nr 38 den ökande arbetslösheten och då främst hur detta drabbar Värmlands län. Jag hade väntat mig att industriministern i sitt svar ändå skulle knyta an till det som enligt tillgängliga uppgifter sades från regeringens sida när devalveringen genomfördes i början av oktober. Då sade budgetminister Rolf Wirtén på regeringens vägnar så här: ”Vi kommer att frysa 25 procent av vinster överstigande en miljon kronor för massaindustrin. De frysta pengarna ska gå in i någon form av investeringsfond.” De uppgifterna publicerade tidningarna den 7 oktober och de bör ju därför inte ha fallit i glömska i slutet av november. Vid samma tidpunkt sade finanschefen i Billerud AB, att ”devalveringen är klart positiv för oss”. Billerud hade just då presenterat sin delårsrapport, som ju som industriministern nu påpekar i svaret visade en försämrad vinstutveckling. Priserna på exporten hade sjunkit med 10 96. Men om devalveringen skulle ha fått fullt genomslag, skulle Billerud fått tillbaka de 10 20 som bolaget hade tappat — enligt Billeruds finanschef Gunnar Haglund. Därför skulle det nu vara intressant att av industriministern få veta om devalveringen verkligen fick en sådan verkan att skogsindustrins företag, och framför allt då massaindustrin, fick ökade vinster. Nu nöjer sig industriminister Åsling med att försiktigt säga att den genomförda devalveringen tillsammans med andra åtgärder har skapat förutsättningar för ”en successivt förbättrad resultatutveckling”. Det kan vara viktigt för värmlänningarna och norrlänningarna, som drabbas av industrikrisen och arbetslösheten, att få veta om regeringen för en sådan ekonomisk politik att industrin i de här länen snart kan få ett uppsving och det kan bli nya jobb och en minskad arbetslöshet. Nu ökar ju arbetslösheten. Och medan industrijobben fortsätter att försvinna, de s.k. ersättningsjobben stannar huvudsakligen på papperet, stramar dessutom landsting och kommuner åt sina utgifter och slutar nyanställa. Värmland har i dag över 1 000 arbetslösa kommunalarbetare. Inom handeln minskar antalet anställda. Tjänstemännen förlorar sina jobb. På 1970-talet var Göteborgsregionen fortfarande ett område dit hundratals värmlänningar veckopendlade eller flyttade för att få arbete. Nu har också Göteborg industrikris. Det är inte längre fråga om vilken politisk inställning regeringen och partierna har till flyttlasspolitik, till det som med fagrare tal kallas arbetskraftens rörlighet, för det finns inte längre några jobb söderut och i storstadsområdena att flytta till. Då leder industriministerns påstående om en successivt förbättrad resultatutveckling till två viktiga följdfrågor: 1. Blir det bättre resultat för företagen? 2. Kommer sådana bättre resultat att ge fler jobb i de drabbade länen, på de bruksorter där jobben nu försvinner eller har försvunnit de senaste åren? Det finns hittills en lucka i mitt resonemang, och det gäller de eventuella devalveringsvinsternas användning, alltså om det över huvud taget finns tillräckligt stora vinster att kapa enligt den modell som Rolf Wirtén presenterade i början av oktober. Jag utgår från att budgetministern inte har menat massaindustrin totalt, för då skulle det bli ett mycket stort kapital att sätta in i en nog så välkommen investeringsfond. Det finns knappast heller anledning att tro att det skulle gälla vinst över 1 miljon för en koncern. Även de enskilda bolagen i en koncern delar ju numera upp sina resultat i vad som kallas för en divisionering. Därför går det kanske inte ens att leta upp en enda fabrik inom den svenska massaindustrin som bokföringsmässigt har gett över 1 miljon i vinst. Och då kanske industriministern helt korrekt kan säga att det inte finns några pengar att ta från de stora skogsbolagen och sätta in i nya industrier eller i en utveckling av industrin i de hårt drabbade skogslänen. Men då är det väl också på sin plats att industriministern inför riksdagen och väljarna erkänner att devalveringen, och regeringens politik i övrigt, i dag inte leder till någon minskad arbetslöshet. Det är också ett kapitel för sig vad som egentligen menas med vinster för industriföretag och bolag. Dessutom är vinst av industriell verksamhet inte den enda faktor som ökar de stora kapitalen, de mäktiga finansgruppernas kapital i detta land. Vi vet ju att de största industriföretagen i Sverige sedan en tid tillbaka har en varierande men stor överlikviditet i miljardstorlek. De pengarna används till spekulation, och då uppkommer större vinster än i produktionen. Regeringen har dessutom under 1970-talet bara sett på, och gör så alltjämt, hur de stora industribolagen — inte minst då inom skogsindustrin — flyttar kapital utomlands, flyttar produktion och därmed arbetstillfällen från de svenska skogslänen till andra länder, där arbetskraften är billigare eller skattereglerna fördelaktigare. Man flyttar även till länder där det inte får finnas fackföreningar, där det inte finns några för kapitalet besvärande lagar och avtal inom arbetslivet eller på miljöområdet. Tittar vi nu på Billeruds delårsrapport, så är att märka att koncernen talar om att det har gått sämre för Billeruds industri i Sverige, men avsevärt bättre i utlandet. Och då måste vi ha rätt att fråga om regeringen anser att det är rimligt att svensk industri flyttas utomlands i växande omfattning, samtidigt som svensk industri skrotas och arbetslösheten ökar. I stället har ni ju ännu mer lättat på möjligheterna för de svenska bolagen att flytta kapital ut ur landet. Är det en bra politik för Sverige? Är det en bra politik för Sveriges arbetare och tjänstemän? Jag skall för att belysa det här läsa upp ett ganska färskt tidningsklipp: ”Nu går svenska företag mot gyllene tider. Nästa år väntas ge rekordhöga övervinster för svensk industri. Stigande världsmarknadspriser, ökad produktivitet och svaga löneökningar är några av orsakerna. Det spår tidningen Affärsvärlden och stödjer sig på konjunkturinstitutets senaste rapport.” Detta skrev många tidningar för inte så länge sedan. Samtidigt kan vi i Nr 38 tidningarna läsa stora annonser från Svenska arbetsgivareföreningen där tre propagandasatser står i rad under varandra: Ökade vinster — ökade investeringar — ökad sysselsättning. Då måste jag fråga den politiskt ansvarige industriministern: Är det så enkelt? Kommer väntade rekordvinster att ge ökade investeringar och fler nya jobb i skogslänen, i Värmland, Åmotfors, Munkfors, Hagfors, Storfors, Torsby, Sunne, Deje, Grums, Säffle eller Skoghall? Eller är industriministern överens med mig, om jag säger att det som SAF påstår i sin annons är en grovt förenklad och falsk propaganda, tomma paroller för att påverka löneförhandlingar och politiska val? Industriministern skiljer sig själv föredömligt från denna propaganda, när hanii dagens interpellationssvar ödmjukt och försiktigt säger att det inte finns några tecken på förbättring för massaoch pappersindustrin, att han vill avvakta något för att få bättre underlag för en bedömning av hur snabbt och i vilken omfattning en resultatförbättring kan väntas, innan ytterligare åtgärder blir aktuella. Det är annat än när Industriförbundets agitator deltar i ett möte i Värmland och lovar 100 000 nya jobb, om bara lönerna ligger still, Åmanlagarna urholkas eller helst avskaffas och företagen gynnas ännu mer än hittills av regeringens politik. De 100 000 nya jobb som SAF-propagandan lovar i höst är ju lika avlägsna som de 400 000 nya jobb som industriministerns parti lovade i valrörelsen 1976. Men även om industriministern tonar fram som en betydligt mer realistisk företrädare för den borgerliga politiken än den borgerliga klasskampens påstridiga agitatorer, så är det ju nedslående att det han kan säga till de arbetslösa i skogslänen är så svävande och ger så litet av vilja för den närmaste framtiden. Detta är ännu mer påfallande när industriministern börjar tala om företagens sociala ansvar. Nils Åsling säger här i dag, att han ”har det bestämda intrycket att företagen — — — under de senaste åren har tagit ett ökat ansvar för sina anställda och för de orter där man bedriver verksamhet”. Han säger också att bolagen gör stora ansträngningar för att få fram ersättningsjobb. Och när då företagen känner ett sådant ansvar och lever upp till det — säger industriministern — så finns det ingen anledning att föreslå sådana särskilda styrmedel som jag har efterlyst i min interpellation. Nu skall jag inte ifrågasätta de stora ansträngningar som Nils Åsling talar om, för dem vet jag förstås inte tillräckligt mycket om. Dessa ansträngningar syns ju inte utåt, åtminstone inte om man ser på Värmland och de värmländska bruksorterna. Och ansträngningar, aldrig så stora och svettiga, kan ju misslyckas och vara helt förgäves. Det kan bero på att man gör fel eller på att man inte har tillräcklig kunskap om hur man skulle bete sig för att lyckas. Jag har mig veterligt inga partikamrater på länsarbetsnämnden i Karlstad, och det är ju inte uteslutet att de flesta av mina sagesmän där röstar borgerligt. Det är inte det som intresserar mig när jag kontaktar dem, utan 77 det är deras sakkunskap. Och de säger entydigt att de jobb som eventuellt har tillkommit genom de stora bolagens ansträngningar att skaffa fram ersättningsjobb på nedläggningsorterna långt ifrån svarar mot antalet jobb som försvinner. Det är stor skillnad mellan den växande arbetslösheten inom basindustrin och de få tillkommande arbetena. Detta säger länsarbetsnämndens tjänstemän. Sedan talar industriministern i sitt svar om arbetskraftsundersökningarna. Enligt dem skulle sysselsättningen totalt ha ökat i skogslänen med 5 96 eller drygt 40 000 från år 1976 till nu. Jag skall inte säga att industriministern ljuger med statistik, för det vore för grovt. Men vetgirig som jag är, har jag även här rådfrågat de kunniga på länsarbetsnämnderna i skogslänen. Då får jag veta att i den här siffran ingår både personer som är frånvarande från arbetet men har anställningen kvar och — märk väl! — arbetslösa. Dessutom är en betydande del av denna förmenta, ökade sysselsättning deltidsarbeten. Där har vi nog förklaringen till den ökade sysselsättning för kvinnorna som Nils Åsling nämner i svaret. De slutsatser som industriministern vill dra av den arbetskraftsundersökning han hänvisar till är alltså bara en halv sanning, som en av de experter inom arbetsmarknadsverket som jag tillfrågade uttryckte saken. Ja, han eller hon sade naturligtvis inte att Nils Åsling for med halvsanningar, endast att faktaresonemanget som sådant var en halvsanning. Sedan är det fritt fram för mig att dra politiska slutsatser av det jag har fått veta. I slutet av svaret har Nils Åsling ett resonemang som kanske skulle kunna intressera statsvetarna mer än det kan intressera de många människor som drabbas av den ökande arbetslösheten. Nils Åsling säger ungefär att det här med arbetslösheten inte är hans bord, utan det är Ingemar Eliasson ansvarig för, och han svarade ju mig och mina partivänner, för den delen också någon socialdemokrat, i den långa interpellationsdebatten om arbetslösheten den 6 november. Men nu har vi ju inte ministerstyre utan en regering med en samordnad politik. Och hur än Ingemar Eliasson och Nils Åsling skickar interpellationerna till varandra mellan departementen, så är de ju ändå inför riksdagen och inför sina väljare företrädare för en sammanhängande borgerlig politik, där ekonomisk politik, industripolitik och arbetsmarknadspolitik har oskiljaktiga samband, där varje åtgärd påverkar helheten. I dagens svar åberopar ju också industriministern devalveringen, räntesänkningen och åtgärderna för att underlätta skogsindustrins virkesförsörjning, alltså tre åtgärder som han själv inte är direkt ansvarig för. Dessutom brukar industriministern gärna göra långtgående allmänpolitiska utvikningar i interpellationsdebatter. I det sammanhanget vill jag påminna om den debatt som Nils Åsling och jag hade måndagen den 9 november om möjligheterna att skaffa fram nya jobb, om och när papperssäckfabriken i Grums läggs ner.

Vad är det då industriministern vill säga med att påstå att det inte går att göra något mer än det lilla som nu görs för att skaffa fram mer industri och fler jobb — om man vill behålla det samhällssystem som vi har i detta land? Är det demokratin som måste avskaffas för att fler jobb skall skaffas fram, är det den allmänna rösträtten, flerpartisystemet, de demokratiska frioch rättigheterna — yttrandefrihet, tryckfrihet, föreningsfrihet? Vill Nils Åsling påstå att statliga ingripanden för att hindra kapitalexport och styra investeringar, att samhällsekonomiska lösningar på industrikris och regional obalans, skulle vara oförenliga med demokrati? Vill Nils Åsling påstå att överallt där det går bra för kapitalismen, där råder också alltid demokrati i vår mening? I så fall får jag påminna industriministern om att han inte saknar propagandister inom det lovprisade näringslivet som berömmer det ekonomiska och industriella undret i länder som Sydkorea, Taiwan och Hongkong. I Sydafrika går det bra för företagen, och det är ju därför som Sandvik med regeringens hjälp så gärna vill flytta dit med en del av sin tillverkning. Eller är det det omvända som Nils Åsling vill påstå — att där det råder demokrati, där löser man också alltid problemen i den kapitalistiska ekonomin, i det kapitalistiska systemet? Chile är ett exempel på ett land där det inte har gått att klara vare sig ekonomi eller demokrati, och där härskar bara kaos och förtryck. Och för att återvända till Sverige — vill Nils Åsling påstå, att om de svenska väljarna skulle rösta fram en socialistisk majoritet, med en klart uttalad viljeinriktning att slå in på en socialistisk utveckling i landet, då skulle automatiskt alla delar av vårt nuvarande samhällssystem förbytas i sin motsats?

Är inte sådana insinuationer bara ägnade att skyla över industriministerns och regeringens handfallenhet och passivitet inför den växande arbetslösheten? Arbetslösheten har sin grund i en misslyckad industripolitik. Och arbetslösheten ökar. I Värmland är den nu snart uppe i rekordsiffran 8 000 - direkt arbetslösa. Pengarna för beredskapsarbeten ligger där de ligger, för det finns inga sådana jobb heller att skaffa fram längre. Och nya besked kommer varje vecka: Thermia-Verken i Arvika, 70 jobb bort vid Uddeholm Strip Steel i Munkfors, Karlstadsplattan i konkurs, Ewemaskiner i Sunne osv. Billerud kommer att fortsätta att ta bort olönsamma produkter och lägga ner fabriker, de nya Uddeholmsbolagen likaså. Och förgäves frågar vi regeringen: Vad skall ni göra åt den här utvecklingen? Jag har nu frågat tre gånger under november, och det här var tredje gången gillt — jag får inget svar som talar för att regeringen tänker skaffa fram nya industriarbeten.

Herr talman! Per Israelsson har frågat mig dels om jag anser att övervägande skäl talar emot genomförandet av den affär som innebär att fodermedelsföretaget Fors Engström AB överlåts av Norsk Hydro A/S till Svenska lantmännens riksförbund , dels om jag anser att det är försvarligt från beredskaps-, industrioch sysselsättningspolitisk synpunkt att ett utländskt bolag tillåts få aktiemajoriteten i Supra AB. När det gäller den första frågan prövas, som Per Israelsson själv anfört, överlåtelsen av Fors Engström till SLR från konkurrensrättslig synpunkt hos näringsfrihetsombudsmannen. Jag kan självfallet inte genom uttalanden om föreller nackdelar med denna affär föregripa den prövning av ärendet som sålunda pågår. Vad så den andra frågan beträffar vill jag nämna att en förutsättning för Norsk Hydros förvärv av aktiemajoriteten i Supra AB varit att de s.k. utlänningsförbehållen i bolagsordningarna för Supra och dess dotterbolag fått tas bort. Enligt lagen om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m. får medgivande till ett borttagande av ett sådant förbehåll inte ske, om det skulle strida mot något väsentligt allmänt intresse. Regeringen har den 24 september 1981 medgivit att utlänningsförbehållen får tas bort i fråga om Supra och dess dotterbolag. Regeringen har således funnit att detta inte strider mot något väsentligt allmänt intresse. Jag vill understryka att Supra, Norsk Hydro och SLR i samband med den angivna prövningen gjort långtgående åtaganden i vissa frågor som rör produktionen. Företagen har bl.a. utfäst sig att produktionen vid anläggningarna i Landskrona och Köping i görligaste mån skall svara mot kapaciteten där. I den mån en ökad sambrdning med verksamheten vid Norsk Hydro medför import till Sverige av gödselmedel, skall Norsk Hydro efter förmåga medverka till en export från de svenska fabrikerna som kompenserar bortfallet till följd av importen. Den fortsatta rationaliserings Nr 38 verksamheten skall bedrivas under sådan balans att produktionen vid de svenska enheterna inte ensidigt begränsas. Företagen har vidare förklarat sig beredda att efter särskilda överenskommelser och förhandlingar medverka till att lösa vissa beredskapspolitiska frågor, bl.a. beredskapslagring av råvaror och gödselmedel, slutande av krishandelsavtal för dessa varor samt projektering och andra förberedelser för byggande och drift av en | ; sysselsättningssynelektrolysbaserad ammoniakfabrik i Sverige i en krissituation. Vidare har punkt av vissa regeringen givits rätt att genom en särskild representant ingående följa företagsöverlåtelutvecklingen inom Supra.

Herr talman! I motiveringstexten i min interpellation har jag närmare utvecklat bakgrunden till de två direkta frågor som jag har riktat till industriministern. Fråga nr 1 anser sig industriministern förhindrad att gå in på, därför att den är under prövning hos näringsfrihetsombudsmannen. Min fråga nr 2 har jag emellertid fått ett svar på, och jag framför härmed mitt tack för det svaret. Samtidigt förutsätter jag, trots att jag inser att industriministern har haft en arbetsam dag, att han är beredd att ge mig litet mer upplysningar kring de frågor som jag aktualiserat i min interpellation, genom att svara på en del följdfrågor, som jag redan nu vill säga kommer att bli stillsamma. Det är alltså fråga om vissa besked. Först till frågan om fodermedelsföretaget Fors Engströms försäljning till Svenska lantmännens riksförbund. Här respekterar jag och har förståelse för att industriministern inte nu vill göra något uttalande om själva överlåtelsens lämplighet. Till den frågan kommer det kanske att bli tillfälle att återkomma efter frågans prövning hos NO. Vad industriministern väl ändå borde kunna uttala sig om redan nu är inställningen till NO:s utslag. Såvitt jag förstår kan inte detta utslag förhindra affärens genomförande med de befogenheter som NO nu har. Man avvaktade ju inte heller den utsatta yttrandetiden i augusti i år utan undertecknade affären. Min fråga är därför: Är det sannolikt att berörda parter kommer att rätta sig efter utslaget hos näringsfrihetsombudsmannen, om det skulle gå parterna emot? Som jag anfört i min interpellation är det ett betydande antal anställda inom fodermedelsbranschen i södra och mellersta Sverige som väntar på besked om hur det skall bli med deras jobb. Blir affären av, kommer det sannolikt en våg av storleksrationaliseringar, som innebär nedläggning av ett stort antal små anläggningar och satsning på ett fåtal stora sådana. Det påverkar antalet anställda och avgör på vilka orter jobben blir kvar. Det påverkar också servicen till jordbrukarna, något som kommit till uttryck i motstånd mot den tilltänkta affären också från många medlemmar i Svenska lantmännens riksförbund, SLR. Så över till min fråga nr 2, där jag faktiskt fått ett svar. Regeringen har ju funnit att det inte strider mot väsentliga allmänna intressen. Till den ståndpunkten har man kommit efter det att Norsk Hydro gjort vissa utfästelser i fråga om svensk beredskap och fortsatt produktion av gödselmedel i Sverige. Det sägs i svaret att Norsk Hydro skall bedriva sin rationaliseringsverksamhet på sådant sätt att produktionen i de svenska enheterna inte ensidigt begränsas. I åtagandena ingår också beredskapslagring av gödselmedel i Sverige och igångsättandet av en ny ammoniakfabrik i Sverige, som ligger förberedd i ”malpåse” för att kunna snabbt uppföras och tas i drift i en krissituation. Dessa åtgärder är naturligtvis bra, om affären ändå kommer till stånd. Faktum kvarstår emellertid att Norsk Hydro kommer att få en monopolställning i vad gäller gödselmedel i Skandinavien. I Sverige skall ammoniakfabriken i Köping bli kvar. Trots försäkringar härom kan man fråga sig: Hur länge? Stora företag har oftast centralistiska tendenser. Man vill tillgodogöra sig storleksfördelar och öka sin makt på en marknad som man så långt det är möjligt söker kontrollera både produktionsoch prismässigt. Min fråga här är: Kan de anställda vid ammoniakoch gödselmedelsfabriken i Köping känna sig trygga, om Norsk Hydro tar över huvudmannaskapet? Så till frågan om den andra ammoniakfabriken, den som fortfarande är i drift i Närkes Kvarntorp och alltså ligger i mitt hemlän. Också den ägs ju av Supra och skulle ha lagt ner sin drift vid utgången av mars månad 1981. Genom att staten tillsköt beredskapsmedel kunde driften t. v. fortsätta, och fortsätter sålunda alltjämt. Om fyra månader har det gått ett år sedan denna fabrik fick statligt stöd. Under tiden var det ju meningen att man skulle göra en utredning där både beredskapssynpunkter och industripolitiska synpunkter på fortsatt drift skulle beaktas. Från flera håll har det krävts att också alternativ användning av anläggningen i Kvarntorp skulle utredas och sättas i verket. Det redovisades f. ö. i den proposition som förre handelsministern Staffan Burenstam Linder lade fram för riksdagen. Med anledning av den propositionen anvisade ju riksdagen medel för detta ändamål. Det har framförts förslag om att forskningsverksamhet och utvecklingsarbete inom energiområdet skulle kunna bedrivas där. En fabrik för tillverkning av metanol är också ett tänkbart alternativ. Det är förståeligt att de anställda vid ammoniakfabriken i Närkes Kvarntorp känner oro inför framtiden. I mars 1981 gick det nästan ända fram till nedläggningspunkten innan det gavs besked om fortsatt drift. Det borde inte vara nödvändigt att det återigen går fram till en sådan punkt innan någon form av besked ges. Min fråga här är följande: Jag vet att driften är väl säkrad nästa år med statliga medel, varför det ännu finns litet tid. Men det skulle säkerligen vara intressant att höra om det redan i dag går att säga åt vilket håll det lutar. Fabriken i Närkes Kvarntorp ägs ju fortfarande av Supra. Övertar Norsk Hydro aktiemajoriteten i Supra, så övertar detta bolag också kontrollen över Kvarntorpsfabriken. Jag är rätt säker på att detta bolag då kommer att snart Nr 38 lägga ned denna fabriks tillverkning och ställa de anställda utan jobb. Fredagen den För min del anser jag att fabriken för en symbolisk summa skall övergå i 27 november 1981 samhällets ägo och användas för några av de ändamål som jag nyss här har - nämnt. SAKAB, alltså Svensk Avfallskonvertering AB, har ju nu påbörjat uppförande av en behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall i ammoniakfabrikens omedelbara närhet. Viss samordning med återvinning av råvaror sysselsättningssynoch energi borde här vara möjlig. Mina frågor slutligen är följande: punkt av vissa Är industriministern beredd medverka till att ammoniakfabriken i Närkes företagsöverlåtel Kvarntorp överförs i samhällets ägo? ser Kan industriministern i dag ge några besked beträffande framtiden för ammoniakfabriken i Närkes Kvarntorp i övrigt, när det nu utgående statliga stödet upphör?
Herr talman! Per Israelsson formulerar om sin första fråga och undrar om det är sannolikt att parterna rättar sig efter det beslut som NO kan komma till. Frågan är ju orimlig, inte minst konstitutionellt sett. Det är en fråga som parterna själva får svara på. När det gäller de övriga frågorna, som avser driften vid de anläggningar som Norsk Hydro övertagit, är det frågor som bör ställas till företagen. Det är inga frågor för kammaren eller mig. Däremot kan jag beträffande Per Israelssons fråga, om staten är beredd att gå in med ägarengagemang i branschen, utan vidare ge ett besked: Det finns över huvud taget inga planer på att öka det samhälleliga ägandet inom denna bransch.

Herr talman! Jag fick inte mycket besked. Men jag tackar ändå för att industriministern gick upp i svaromål och därmed gav mig möjlighet att få ordet en gång till. Jag har fått ett klart besked i alla fall, och det är att staten inte, om industriministern får sin vilja fram, kommer att gå in i Närkes Kvarntorp med ägaransvar. Skulle den här affären gå igenom, innebär det att fabriken övergår i Norsk Hydros ägo och sannolikt läggs ned. De utredningar om fabrikens framtid som ändå signalerades i den proposition som jag tidigare nämnde och som riksdagen har tagit ställning till, då vi anvisade medel, bör rimligen fortfarande pågå. Industriministern kan alltså inte i dag ge besked om hur långt man har kommit och vartåt det lutar. Vill industriministern inte lämna ett sådant besked, kan jag inte göra någonting åt den saken. Men på en punkt har jag fått besked, och det är att staten inte är beredd att gå in med ägaransvar i fabriken i Kvarntorp. Vad sedan gäller vilken effekt NO:s utslag kan komma att få överlämnar industriministern det till parterna att ta ställning till. Men det förhållandet — jag uppfattar det så i alla fall — att affären fortfarande inte är definitivt klar, 183 utan man vill avvakta NO:s utslag, tolkar jag i alla fall som att parterna tycks vara beredda att ta viss hänsyn till vad NO säger. Slutligen vill jag också säga att hela den här affären med både Fors Engström och Supra och andra delägare i Supra, som är beredda att sälja sina aktier, är en kedja av transaktioner som beror av varandra. Blir inte en stor del av denna kedja av transaktioner genomförd, kommer sannolikt inte de andra heller att bli det. Som sagt, i dag tycks det inte gå att få fler besked. Vill inte industriministern säga mer i dag, tvingas jag att nöja mig med de besked jag hittills har fått.

Herr talman! Bernt Nilsson har frågat mig när jag avser verkställa det beslut som riksdagen fattade den 2 juni 1981 om att utveckla nya industrier på det gamla varvsområdet i Kalmar. Vidare frågar Bernt Nilsson varför jag erbjuder Kalmar lån till en räntesats som överstiger vad kommunen själv kan låna till. Riksdagen beslöt i december 1978 att anvisa medel för att stödja vissa projekt inom varvsregionerna. Stödet får lämnas för större riskfyllda projekt som bedöms bli lönsamma. Det kan lämnas som lån med upp till två tredjedelar av godkända kostnader för projektet. För att underlätta anskaffningen av riskkapital för stora riskfyllda projekt vid varven kan stöd även utgå i form av avskrivningslån. Räntesatsen för lån är densamma som för industrigarantilån, dvs. med nuvarande diskonto 15,25 96. Riksdagsbeslutet den 2 juni i år innebär att regeringen med dessa medel kan bevilja lån för att medverka i finansieringen av det planerade industrihotellet i Kalmar. Däremot innebär riksdagsbeslutet inte någon möjlighet att lämna direkta bidrag till detta projekt. Av denna anledning avslog regeringen i augusti i år en ansökan av Kalmar kommun om bidrag till detta projekt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag konstaterar samtidigt att det inte är första gången som statsrådet och jag diskuterar frågan om Kalmar Varv och rekonstruktionen av detta. Om jag får döma av svaret är det uppenbarligen inte heller den sista gången. Trots tidigare uttalanden av industriministern, där han har sagt bl.a. att regeringen är öppen för att på skilda sätt främja sysselsättningen i Kalmar vägrar statsrådet, trots riksdagsbeslut och annat, att fullfölja det beslut som fattats. Vad är det då som ligger bakom det här?

Som ett exempel kan nämnas turerna kring Kalmar Varv AB. Genom regeringens vägran att — tvärtemot industriministerns uttalanden — godkänna ett förslag till finansiell rekonstruktion som riksgäldskontoret utarbetat i samverkan med industridepartementet blev en konkurs oundviklig för Kalmar Varv AB. Möjligheterna att därefter rekonstruera varvet har även de omintetgjorts genom att regeringen vägrat att medverka.” I slutet av motionen säger man: ”Nedläggningen av Kalmar Varv innebär ett mycket kännbart bortfall av arbetstillfällen i kommunen. Den nya sysselsättning som kan komma till stånd i det planerade industrihotellet på Varvsholmen är därför mycket värdefull. Enligt vår mening bör staten kunna medverka i finansieringen av industrihotellet. Detta bör ske genom att det i statsbudgeten för budgetåret 1978/79 uppförda reservationsanslaget C 5. Bidrag till sysselsättningsåtgärder inom varvsregionerna får användas i Kalmar kommun för detta ändamål.” När arbetsmarknadsutskottet behandlade denna fråga var det enbart diskussion om bidrag eller stöd av annan art till Kalmar kommun. Detta har också senare verifierats av utskottets ordförande, som i en tidningsintervju har sagt att det inte i första hand rörde sig om lån utan om bidrag eller avskrivningslån. Nu säger statsrådet i sitt svar: ”Däremot innebär riksdagsbeslutet inte någon möjlighet att lämna direkta bidrag till detta projekt.” Jag måste fråga statsrådet: Vad grundas detta uttalande på? Vad var det i riksdagsbeslutet som gjorde att regeringen inte kunde bifalla ansökan om ett stöd? Under alla förhållanden borde, såvitt jag kan förstå, ett avskrivningslån ha kunnat komma i fråga. Det är uppenbart att utskottet och riksdagen avsåg att underlätta för Kalmar kommun att finansiera industrihotellet på Varvsholmen, därom råder ingen tvekan. Utskottet uttalade f.ö. detta i sitt betänkande, dä; man sade: ”I den socialdemokratiska partimotionen 2121 föreslås att staten bör medverka i finansieringen av det planerade industrihotellet. Det kan ske genom att det tidigare nämnda reservationsanslaget C5. Bidrag till sysselsättningsåtgärder inom varvsregionerna, får användas i Kalmar kommun för detta ändamål. Utskottet anser sig kunna godta motionärernas förslag. Regeringen bör alltså få möjlighet att från det aktuella anslaget bevilja visst stöd för att utveckla nya industrier på det gamla varvsområdet. Detta bör i anslutning till motion 2121 ges regeringen till känna.” att stimulera sysselsättningen i Kalmar kommun Det är möjligt att utskottet kunde ha preciserat sig bättre, det skall jag erkänna. Men när ett utskott fattar ett beslut lämnar man vissa möjligheter för regeringen att välja alternativ. Man preciserar sig alltså inte ordagrant utan ger som sagt regeringen en viss handlingsfrihet. Men syftet i utskottets resonemang och i riksdagsbeslutet går det knappast att ta miste på. Departementets och regeringens förslag att erbjuda ett lån med en räntesats som överstiger vad kommunen själv kan låna till måste, såvitt jag förstår, uppfattas som ett hån mot Kalmar kommun och en knäpp på näsan på arbetsmarknadsutskottet. Tror statsrådet att utskottsarbetet består i att man sitter och diskuterar långivning åt företag till normal marknadsränta? Nej, knappast. Men det är tydligen kontentan av det svar som jag nu har fått. Och tror statsrådet att det här var vad utskottet ville ge regeringen till känna? Vad var i så fall anledningen till att man gav regeringen detta till känna? Det fanns ju ingen orsak att göra det. Jag tycker att det som har förekommit tyvärr visar att den goda viljan saknas hos departementet och regeringen. Dess värre är det väl så att det för utskottet finns anledning att återkomma i den här frågan och göra den precisering som kanske är nödvändig för att regeringen skall begripa vad det är fråga om.
Herr talman! Jag tror att det i så fall är en riktig slutsats som Bernt Nilsson nyss drog, att utskottet bör återkomma om man känner behov därav. Det här är knappast en fråga för en interpellationsdebatt i egentlig mening här i kammaren. Får jag upplysa Bernt Nilsson om några elementära fakta i sammanhanget. Begreppet bidrag är alltså en beteckning för en anslagspost. De grunder, på vilka den anslagsposten skall hanteras, är likartade de grunder som gäller för de regionalpolitiska stödformerna, dvs. att det i första hand är lån som kan komma i fråga. För speciella projekt, där det finns ett stort behov av riskkapital, kan avskrivningslån diskuteras. Det är alltså i stort sett samma regler som gäller. Dessa regler har ju accepterats av arbetsmarknadsutskottet när det gäller de regionalpolitiska stödformerna, och vi är skyldiga att tillämpa dem också i det här sammanhanget. Beträffande räntesatsen, som f.n. är 15,25 96, vill jag säga att Bernt Nilsson tycks leva i den föreställningen att offerten till Kalmar kommun i det närmaste är att beteckna som en oförskämdhet. Men jag vill upplysa om att samma räntesats gäller för industrigarantilån och lokaliseringslån. Det är den vedertagna räntesatsen för statliga krediter avseende projekt av den här karaktären. Det finns ingenting i arbetsmarknadsutskottets uttalande som motiverar undantag från de regler som tillämpas i fråga om andra former av statlig stödgivning — det förklarar regeringens handläggning i denna fråga. Jag beklagar om rubriceringen av anslagsposten på något sätt har kommit att förvilla begreppen i Kalmar. Jag hade faktiskt väntat mig att ledamöter av denna kammare, som vet hur utskotten arbetar och hur regler för statlig stödgivning utformas, skulle ha sammanhanget klart för sig. Jag hoppas att det nu är klart en gång för alla.

Herr talman! Om man går tillbaka till den proposition som reglerar anslaget CS, finner man att där står bl.a. följande: ”Huvudsyftet med det stöd som jag här har redogjort för är att trygga sysselsättningen i berörda regioner. Oberoende av stödform bör stöd därför i varje enskilt fall inte lämnas med större belopp än vad som är nödvändigt Man använder alltså orden ”oberoende av stödform”. Nu hävdar industriministern här att det bara skulle vara fråga om en enda stödform. Men i propositionen är det klart uttalat att det kan finnas flera stödformer. Och det hänsyftar yttrandet på, såvitt jag kan begripa. Dessutom vill jag erinra om anslagets rubrik. Varför har man valt att kalla det för bidrag? Är det inte meningen att det skall innebära någon form av bidrag, eller vad är det fråga om egentligen? Såvitt jag kan begripa står det här att anslaget används som bidrag till sysselsättningsåtgärder i varvsregionerna. Man talar alltså klart om bidrag. Att då komma här och påstå att det inte skulle gå att använda anslaget på det sättet menar jag nog är felaktigt, i synnerhet som arbetsmarknadsutskottet har tolkat det så att bidrag skulle kunna utgå. Det är alltså inte en begreppsförvirring i Kalmar utan snarare en begreppsförvirring inom utskottet som det är fråga om. Det får vi naturligtvis i så fall ta ad notam — och rätta till vid tillfälle. I varje fall borde det ha funnits skäl att ge avskrivningslån i detta sammanhang. I den proposition som det här gäller, nämligen proposition 1978/79:49, talar man direkt om att stödet kan ges i form av avskrivningslån. Men även begäran om sådant lån har regeringen avslagit i detta fall, och det tycker jag är mycket märkligt. Att ta miste på utskottets syften i det här sammanhanget tycker jag är litet magstarkt — för att inte t.o.m. säga litet snorkigt mot utskottet och mot kommunen. Utskottet har naturligtvis ingen anledning att diskutera lån till marknadsräntor — det är saker som regleras på annat sätt. Och det finns ännu mindre anledning för utskottet att ge till känna att industridepartementet skall ge lån till dessa räntor. Jag tycker nog att industriministern skall ta kontakt med Kalmar kommun och försöka rätta till den här frågan — innan tåget har gått, så att säga. Det är väl ändå så, ärligt talat, att utskottet har haft den meningen att det skall ges ett stöd i detta fall. Motiveringarna finns klart angivna i den socialdemokratiska motionen. Då anser jag alltså att det vore bra om industriministern tog kontakt och klarade ut den här frågan, så att vi slapp agera mer i den.

Herr talman! Mot bakgrund av det den 29 oktober framlagda förslaget till skattereform har Bo Lundgren i en interpellation ställt följande frågor till mig. 1. Borde man inte inför remissbehandlingen av ett så omfattande förslag ha redovisat förslagets totala konsekvenser på ett mera åskådligt sätt? 2. Vill statsrådet bekräfta att staten, eftersom reformen skall vara totalfinansierad, skall ta in lika mycket genom höjda arbetsgivaravgifter eller proms som man ger ut i form av skattesänkningar? 3. Kommer det att bli höjningar av det totala skattetrycket om inflationen under genomförandeperioden blir högre än 5,5 90 årligen? Vidare har förste vice talmannen Ingegerd Troedsson ställt följande frågor. 1. Anser budgetministern fortfarande att skattereformen skall totalfinansieras? 2. Vilken höjning av arbetsgivaravgiften skulle i så fall behövas? 3. Avses kommunerna få full kompensation för det minskade skatteunderlaget som skulle bli följden om arbetsgivaravgiftshöjningen/promsen avräknas från löneutrymmet? Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. seras det förslag till inkomstskattereform om vilket principöverenskommelse slöts i april mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna. Promemorian redovisar utförligt de marginalskattesänkningar som skall genomföras och de skattetekniska förändringar som krävs för att åstadkomma den avsedda begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värde. I ett antal tabeller belyses bl.a. vilken förändring av inkomstskatteuttaget som följer av förslaget vid olika kombinationer av inkomst och underskottsavdrag. Redan i principöverenskommelsen i våras slogs fast att skattereformen i sin helhet bör finansieras genom en höjning av arbetsgivaravgiften eller genom införande av en vidare produktionsfaktorsskatt. Jag vill erinra om att samma syn på behovet av totalfinansiering förelåg i den dåvarande trepartiregeringens förslag till skattereform som överlämnades till socialdemokraterna den 26 mars. Också där kalkylerade man med att skattebortfallet genom sänkta marginalskatter fullt ut måste täckas in genom andra skattekällor. Och även där anvisades — med möjligt undantag för första året — arbetsgivaravgift eller produktionsfaktorsskatt som de tänkbara finansieringsformerna. Jag kan inte se att något nytt har framkommit som rubbar denna syn på finansieringsbehovet. Reformen är att betrakta som en skatteomläggning, inte som en sänkning av det samlade skattetrycket. Syftet är att öka incitamenten till arbete, sparande och produktiva investeringar, inte att kortsiktigt öka hushållens köpkraft. Jag kan därför svara ja på Ingegerd Troedssons inledande fråga om totalfinansieringen och anser mig därmed också ha besvarat Bo Lundgrens andra fråga. Som svar på Ingegerd Troedssons två övriga frågor-om olika aspekter på finansieringen vill jag nämna följande. Bruttoskattekommittén har haft i uppdrag att utarbeta ett konkret förslag till en allmän produktionsfaktorsskatt med beaktande av de synpunkter som framkommit på de tidigare principmodellerna. Detta förslag remissbehandlas nu parallellt med förslaget till inkomstskattereform. Ett definitivt ställningstagande bör anstå till dess remissbehandlingen har avslutats och ett mer fullständigt beslutsunderlag föreligger. Några närmare detaljer är jag f. n. inte beredd att gå in på. Med det synsätt på reformen som jag nyss redovisat är det finansieringens uppgift att neutralisera den ökade köpkraften för hushållssektorn som skulle följa, om inkomstskattesänkningen genomfördes isolerat. Denna ökning har i den aktuella promemorian uppskattats till ca 8,9 miljarder kronor. Jag vill betona att detta är resultatet av en rent statisk beräkning, dvs. helt enkelt en jämförelse vid 1981 års förhållanden mellan den föreslagna nya skatteskalan och den numera för år 1982 fastställda. Bruttoskattekommittén har i sitt betänkande redovisat en uppskattning av hur stort underlaget för den föreslagna produktionsfaktorsskatten kan bli. Med avseende på 1981 års förhållanden har man kommit fram till att en procentenhet skatt ger ca 4,9 miljarder kronor. Men detta är ett bruttobelopp, som måste reduceras avsevärt med hänsyn till att skatten — liksom arbetsgivaravgifter — reducerar underlaget för den statliga och den kommu nala inkomstskatten samt för redan befintliga arbetsgivaravgifter. Under vissa antaganden om övervältring, olika kompensationsmekanismer m.m. kommer kommittén fram till att nettoavkastningen av en procentenhet skulle vara ca 2,4 miljarder kronor år 1981. Med samma förutsättningar kan man beräkna avkastningen av en procentenhets arbetsgivaravgiftshöjning till ca 1,3 miljarder kronor. Jag vill emellertid betona att de kalkyler som har redovisats i de aktuella betänkandena är mycket schematiska och förenklade. De går över huvud taget inte in närmare på frågan om hur man skall värdera det förhållandet att den offentliga sektorn har flera delar som påverkas på olika sätt av en växling mellan olika skatteformer. De har inte heller sökt väga in reformernas dynamiska effekter och andra faktorer som spelar in när man talar om en flerårig reformperiod. Jag är därför inte beredd att redan nu göra någon bedömning av det slag som Ingegerd Troedsson har efterlyst. Som svar på Bo Lundgrens fråga, om det totala skattetrycket kommer att höjas om inflationen under reformens genomförandeperiod blir högre än 5,5 20 årligen, vill jag erinra om att jag själv vid åtskilliga tillfällen — såväl under den tidigare trepartiregeringens tid som senare — har framhållit att det samlade skattetrycket i Sverige redan ligger mycket högt. En fortsättning på den tidigare utvecklingen med fortgående ökningar av skattetrycket är därför inte rimlig. Den nu aktuella skattereformen är, som jag redan har framhållit, inte heller avsedd att som sådan leda till någon ändring i det totala skattetrycket. Men jag tolkar frågan så, att vad Bo Lundgren avser med sin fråga egentligen inte är det totala skattetrycket och inflationens inverkan på detta. Jag uppfattar frågan så, att den gäller om inkomstskattetrycket, allt annat lika, blir högre om inflationen överstiger den takt med vilken basenheten enligt reformförslaget skall räknas upp under åren 1983-1985. På det vill jag svara nej. Det är inte prisutvecklingen som är avgörande för vilken skatteprocenten blir för olika inkomsttagare, utan inkomstutvecklingen. Och det är min bedömning att, efter hänsyn tagen till reformens finansiering, en årlig ökningstakt för kontantlönerna i genomsnitt som väsentligt överstiger 5,5 0 inte kan vara samhällsekonomiskt försvarlig. Håller den ramen så stiger alltså inte inkomstskattetrycket, vare sig som procent av inkomsterna eller som procent av bruttonationalprodukten, vilket senare är det vanliga måttet vid bl.a. internationella jämförelser. Vad slutligen gäller Bo Lundgrens synpunkt att skattereformens konsekvenser inte har redovisats på ett tillräckligt åskådligt sätt, kan jag bara konstatera att konsekvenserna uppenbarligen bedöms mycket olika. De tre partier som står bakom reformförslaget anser att det är fråga om en viktig reform med positiva konsekvenser, medan bl.a. talesmän för moderata samlingspartiet hävdar att konsekvenserna blir förödande. Det framlagda materialet har fått en mycket omfattande presentation i massmedierna, och genom olika debattörer har saken belysts ur en rad ytterligare synvinklar.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

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret på den första och den Måndagen den andra frågan. Den tredje frågan, om kommunerna avses få full kompensa 30 november 1981 tion för det minskade skatteunderlag som skulle bli följden om arbetsgivaravgiftshöjningen eller promsen avräknades från löneutrymmet, har — såvitt jag kan förstå — inte besvarats. Min första fråga gällde om budgetministern fortfarande anser att skattereformen skall totalfinansieras. Frågan föranleddes av ett uttalande från budgetdepartementets talesman vid den tekniska presskonferensen om skatteomläggningen. Vid denna hävdades det nämligen att det var fråga om en höjning av arbetsgivaravgifterna med 5 96 eller en proms på 3 26. Detta skulle, såvitt jag kunde förstå — och det bekräftas nu också i svaret — bara täcka en del av de 8,9 miljarder kronor som skatteomläggningen samtidigt uppgavs kosta netto. Jag fick därför den uppfattningen att regeringspartierna numera kunde tänka sig att skatteomläggningen åtminstone delvis betalades genom besparingar, på samma sätt som i fråga om momssänkningen, eller på annat vis, t.ex. genom självfinansiering.

I motsats till momsen avlyfts inte dessa produktionsskatter vid exporten, och de läggs inte heller på vid importen. Det innebär att de direkt försämrar vår konkurrenskraft och i stället underlättar för våra konkurrensländer, vilket naturligtvis får allvarliga konsekvenser för vår sysselsättning och tillväxt. Budgetministerns bekräftande av att man fortfarande avser att totalfinansiera omläggningen fullt ut genom höjda arbetsgivaravgifter eller proms är därför beklagligt. Budgetministern tillägger också att finansieringens uppgift är att neutralisera den ökade köpkraft för hushållssektorn som skulle följa om inkomstskattesänkningen genomfördes isolerat. Det hade naturligtvis varit utomordentligt värdefullt för helhetsbilden om detta hade kommit fram klart i regeringens presentation av skatteomläggningen. Avsikten är således inte på något sätt att öka köpkraften. Skatteomläggningen skall betalas krona för krona. De tabeller som här presenterats i budgetdepartementets skrifter, i synnerhet i den mer kortfattade gula populärupplagan Skattereformen, är därför djupt missvisande. Tabellerna i den gula populärupplagan ger t.o.m. intryck av att även den 5,5-procentiga inflationsuppräkningen skulle vara en ren skattesänkning. Även den litet tjockare, orangefärgade skriften Reformerad inkomstbeskattning ger en mycket missvisande bild. Det gäller inte minst den avslutande tab. 9, som flitigt återgivits i massmedia. Av tab. 9 kan man t.ex. läsa ut att den som 1981 före underskottsavdrag har en inkomst på 100 000 kr. och underskottsavdrag på 20 000 kr. skulle få en skattelättnad på 2 528 kr. Förutsättningen för att den här tabellen skall ha relevans är uppenbarligen att lönerna stiger med 5,5 96 om året fram till 1985, att inflationen begränsas till 5,5 Je och att höjningen av arbetsgivaravgifterna läggs på lönekostnaderna därutöver utan att på något vis påverka inflationen. Jag skulle vara tacksam om jag fick en bekräftelse av budgetministern, att jag har tolkat tabellen riktigt. Jag tror att det har sin betydelse för informationen om skatteomläggningen. Min andra fråga gällde vilken höjning av arbetsgivaravgifterna som skulle behövas för en totalfinansiering. Budgetministern hänvisar till bruttoskattekommitténs beräkningar om att en procentenhets proms skulle inbringa ca 2,4 miljarder kronor i 1981 års prisläge. Det innebär att en totalfinansiering medelst proms skulle kräva ca 4 76 proms. Då är att beakta att promsen utöver räntekostnader och vinst också skulle drabba lönebikostnaderna och på så sätt vara en skatt på skatten. En finansiering via proms skulle vara särskilt farlig, därför att den drabbar investeringarna och således slår direkt mot tillväxten. Inget annat land har heller vågat sig på en så farlig skatt som proms. Jag hoppas att budgetministern delar mina farhågor beträffande en finansiering medelst proms. När det gäller arbetsgivaravgifterna säger budgetministern att man under vissa antaganden om övervältring, olika kompensationsmekanismer m.m. kan beräkna avkastningen av en procentenhets arbetsgivaravgiftshöjning till ca 1,3 miljarder kronor. Det innebär i så fall att det skulle krävas en höjning med ungefär 7 Yo för ens. k totalfinansiering. Övervältras 70 26 av de ökade arbetsgivaravgifterna framåt skulle enbart det leda till en höjning av kostnadsläget med ca 5 96 under perioden fram till 1985. Av budgetministerns svar får jag nu det intrycket att budgetministern inte själv räknar med att de höjda arbetsgivaravgifterna skall avräknas i sin helhet. I så fall skulle det nämligen krävas en betydligt större höjning av arbetsgivaravgifterna. Jag skall visa det på en tablå på kammarens bildskärm. Liksom budgetministern utgår jag från 1981 års prisoch inkomstläge. Den totala lönesumman i landet i år uppgår till ca 250 miljarder kronor. Den första arbetsgivaravgiftsprocenten ger därför en bruttointäkt om ca 2 500 milj.kr. Från detta måste dock räknas av det skattebortfall som stat, kommun och landsting samt socialförsäkringssektorn drabbas av. Om man antar att den genomsnittliga marginalskattesatsen är 55 96, behöver stat, kommuner och landsting 1375 milj.kr. i kompensation för de minskade skatteintäkter som uppkommer genom att skatteunderlaget minskar med 196. De socialförsäkringsavgifter som drabbas av intäktsminskningar utan åtföljande utgiftsminskningar till följd av det minskade löneunderlaget uppgår uppskattningsvis till 14 procentenheter. Detta leder till ett ytterligare bortfall på ungefär 350 milj.kr. Kvar netto för att finansiera skatteomläggningen blir då ca 775 milj.kr. av den första avgiftsprocenten. Men för varje ytterligare höjning av arbetsgivaravgifterna minskar avgiftsunderlaget och bruttointäkterna något. Det leder till att nettotillskottet för varje ytterligare höjning blir något mindre än de här 775 miljoner kronorna. I 1981 års penningvärde skulle det på det viset krävas en höjning av arbetsgivaravgifterna på ungefär 12 procentenheter för att finansiera skatteomläggningen, förutsatt således att de höjda arbetsgivaravgifterna helt räknas av från Nr 39 löneutrymmet. Tab. 9 i Reformerad inkomstbeskattning, som jag talade om, skulle förutsätta — om jag har tolkat tabellen rätt — att det skulle finnas ett löneutrymme på 9,5 96, alltså dels 4 96 varje år i höjda arbetsgivaravgifter, dels 5,5 20 i direkta löneökningar, för att den skall stämma. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det verkligen finns ett löneökningsutrymme på 9,5 9 per år som skulle rymmas inom en inflation på 5,5 9. Nu skall jag villigt erkänna att jag varken har sett eller hört några antaganden om att arbetsgivaravgifterna skulle räknas upp med 12 96. Antingen beror det här på att ingen tror på att avgifterna skulle avräknas fullt ut från löneutrymmet, eller också beror det på att man har tänkt sig att inte kompensera kommunerna för det minskade skatteunderlag som uppkommer om arbetsgivaravgifterna avräknas från lönekostnadsutrymmet. Här är vi inne på den tredje frågan, som — såvitt jag kan förstå — inte har blivit besvarad. Frågan löd alltså: Avses kommunerna få full kompensation för det minskade skatteunderlag som skulle bli föjden om arbetsgivaravgiftshöjningen eller promsen avräknades från löneutrymmet? Låt oss anta att man höjer löneskatten med 6 96 och att dessa 6 20 helt avräknas från lönekostnadsutrymmet. Utgår vi från en kommunalskatt på 30 kr., skulle kommunerna behöva höja skatten med nästan 2 kr. för att få oförändrade reella inkomster. Statens inkomster av en höjning av arbetsgivaravgifterna med 6 90 skulle nämligen inte räcka till för att kompensera både de 8,9 miljarderna — som skatteomläggningen skulle kosta — , sitt eget inkomstbortfall och kommunernas skattebortfall. Den kommunalskattehöjning som då erfordras måste rimligtvis beaktas vid bedömningen av skatteomläggningens totala effekt när det gäller den enskilde löntagaren liksom naturligtvis också bortfallet av bruttolön. Jag skulle därför vara tacksam att få del av budgetministerns synpunkter på om kommunerna skall kompenseras för konsekvenserna av skatteomläggningen och hur det i så fall är tänkt att ske. Jag vore också tacksam, som jag tidigare sade, att få veta vilken syn budgetministern har på promsen. Jag skulle även vilja få bekräftat om jag har tolkat tab. 9 i Reformerad inkomstbeskattning på ett riktigt sätt.

Herr talman! Får jag först konstatera att mina meddebattörer här i dag tycker att det är bra att vi har fått en rejäl marginalskattesänkning. Det är ju det centrala i den här skattereformen och det som folkpartiet, moderata samlingspartiet och centerpartiet har varit mycket angelägna om att få till stånd. Nu har vi alltså fått en bred parlamentarisk bas för en rejäl marginalskattesänkning, som innebär att 95 20 av inkomsttagarna får högst 55 96 marginalskatt — eller, om man så vill, 90 26 av inkomsttagarna får en marginalskatt på högst 50 26. Det är alltså en helt dominerande andel av inkomsttagarna som därmed är inne i denna reform. Om man nu är överens 15 om att göra en rejäl marginalskattesänkning, betyder det naturligtvis att man får en rad ganska stora kostnader. Man får också en rad effekter på olika marknader: villor, premieobligationer, kapitalinvesteringar över huvud taget. Den stora effekten, som ofta diskuteras av moderata samlingspartiets företrädare som en negativ del av denna reform, hänför sig alltså just till marginalskattesänkningen. Därutöver tycker vi, i likhet med förre moderatledaren Gösta Bohman, att det var riktigt att vidta en begränsning av avdragsrätten. Gösta Bohman har vid olika tillfällen uttalat sig för att någon åtgärd av detta slag bör vidtas. Bo Lundgren säger nu — och han citerar vår arbetsgrupp — att det föreligger svårigheter när det gäller att genomföra en sådan avdragsbegränsning. Ja, visst är det så, men frågan är ju, Bo Lundgren, om man vill göra någonting åt en mycket oroande utveckling på detta område eller ej. Får jag nu påminna om att vi i dag, 1981, räknar med att ha en avdragsvolym som är uppe i 28 miljarder kronor. Det är ett helt fantastiskt belopp som vi har nått med expressfart de senaste två till tre åren. Det är klart att det var angeläget att vidta någon åtgärd gentemot denna utveckling, och då har vi presenterat ett förslag som nu får granskas av remissinstanserna. Sedan skall vi lägga fram en proposition. Den politiska överenskommelsen ligger fast, men det är klart att man alltid kan diskutera teknikaliteter. Vi har också mycket ärligt redovisat att det finns några delar som skall vidarebearbetas i utredningen om underskottsavdrag. När vi genomför stora reformer är det inget ovanligt — det må vara reformer på skatteområdet eller på något annat område — att vi konstaterar att det finns någon del som behöver ytterligare belysas. Vi folkpartister, centerpartister och socialdemokrater har tyckt att det finns en del sådana inslag i denna reform. Vi sätter därför i gång att verkligt snabbt bearbeta de problemen. Vad är det för konstigt med det? Det är tvärtom den rätta vägen att arbeta. Att göra på motsatt sätt — att hålla inne viktig information och viktiga beslutsstationer i ett reformarbete därför att man inte har varje del av totaliteten klar — hade inte varit en bra modell att arbeta efter. F. ö. vill jag påminna om att företrädare för moderata samlingspartiet minsann inte var sena att påstå att detta var långhalning, trots att detta är den kanske mest intensivt genomförda skattereform som vi har varit med om under senare tid. När de stora bitarna ännu inte var redovisade kritiserade moderata samlingspartiets företrädare oss för det — nu kritiseras vi för att inte varje liten bit är färdigutredd. Ni får faktiskt bestämma er. Jag tror att vi har handlat riktigt i detta avseende. Jag uppfattar mina meddebattörer så att det som ni för dagen har intresserat er mest för är finansieringen av denna reform. Jag är litet förvånad över att ni även här för fram dubbla budskap. Ni har riktat rätt mycket kritik mot i första hand folkpartiet och centerpartiet — inte så mycket mot socialdemokraterna, de har undgått kulelden. Vi har fått kritik för att vi har sagt att det var nödvändigt att finansiera skattereformen i en situation, då vi har ett budgetunderskott som Nr 39 är alldeles för stort. Så länge Gösta Bohman var med i regeringen rådde total Måndagen den enighet mellan ledningen i moderata samlingspartiet och de två andra 30 november 1981 regeringspartierna om att reformen skulle finansieras. Ingen ifrågasatte det. Gösta Bohman tog till och med debatt med den av Bo Lundgren åberopade Lars Tobisson och sade att han hade farit vill när han inte krävde finansiering utan gick på en annan linje än den som de moderata statsråden företrädde. Alla kunde läsa om den debatten i den svenska pressen. Så länge man satt i regeringsställning tog man alltså sitt ansvar och sade att skattereformen måste finansieras, därför att det inte var försvarligt att låta budgetunderskottet växa vidare. Och den ståndpunkten står vi fast vid. Vi har inte sprungit ifrån den. Men att man, som Ingegerd Troedsson sade, skulle finansiera reformen krona för krona tål att diskuteras. Vi kommer i propositionen att redovisa finansieringen på den bas som socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet har kommit överens om. Jag har i mitt interpellationssvar sagt att den frågan får vi återkomma till när vi har fått remissutlåtandena på både skatteöverenskommelsen och bruttoskattekommitténs förslag, och jag finner inget skäl att för dagen fördjupa debatten ytterligare på den punkten. Vi får många tillfällen att återkomma till det spörsmålet. Men själva grundhållningen är helt klar. Sedan vill Bo Lundgren få ytterligare belysta sina två frågor om inkomstutvecklingen och varför vi inte kunde arbeta med det nu gällande inflationsskyddet under åren 1983-1985. Jag skall svara på det. Om inkomstutvecklingen blir betydligt över 5,5 90 får man räkna med att det förslag som gäller dessa tre år blir i viss mån urholkat. Å andra sidan tror Ingegerd Troedsson inte att det skulle kunna bli en löneutveckling på 9,5 90. Utvecklingen under 1981 och 1982 med reallönesänkningar har visat att vi helt enkelt måste ha lugna lönerörelser, om vi skall ha en chans att få Sverige ur krisen och få fart på svensk ekonomi igen. Och min grundhållning är, Bo Lundgren, att vi skall försöka bekämpa inflationen, och lönerörelserna är en mycket viktig del i det arbetet. Medge att de höga bruttolönerörelserna under senare år har varit en av inflationsmotorerna! Därför är det viktigt att vi har kontroll på lönerörelserna, och det finns för övrigt inbyggt ett uttalande om det i överenskommelsen mellan socialdemokrater, folkpartister och centerpartister. Vi måste intensifiera inflationsbekämpningen på alla fronter, och då är detta en viktig del. Vi måste klargöra för svenska folket att det är dess egen plånbok som tunnas ut om vi inte ställer upp tillsammans på att bekämpa inflationen. Vi behöver fler inbyggda spärrar för att förhindra att vi får tvåsiffriga inflationstal, vilket dessvärre har varit fallet under några år nu — det är dock inte något unikt för Sverige, utan det har vi gemensamt med hela OECD-området. Att vi har en annan lösning av inflationsskyddet de här tre åren har sin enkla förklaring däri att vi har gjort en politisk kompromiss för att få en bred bas. De tre partierna fann att detta kunde vara en lösning för de tre åren som var fullt acceptabel och riktig. Sedan vet ju Bo Lundgren att vi har kvar lagen 17 om inflationsskydd, sådan den ser ut. Om ingenting inträffar gäller lagen alltså bortom 1985. Till Ingegerd Troedssons följdfrågor får jag möjligen återkomma, eftersom tiden nu är slut.

Herr talman! Får jag bara upprepa mina tre frågor. Den första frågan var om jag hade tolkat tab. 9 rätt, nämligen att den förutsätter att lönerna ökar med 5,5 26 per år, att inflationen begränsas till 5,5 70 per år och att de höjda arbetsgivaravgifterna, som alltså skulle avräknas och då blir ungefär 4 96 per år, skulle läggas på därutöver, utan att det på något vis skulle påverka inflationen. Jag sade inte att jag inte trodde på en lönekostnadsutveckling på 9,5 26, utan jag sade att jag inte trodde att det var möjligt med en ökning av lönekostnaderna med 9,5 96 per år fram till 1985 inom ramen för en inflation på högst 5,5 90. Så några ord om promsen. Min fråga var om budgetministern delade min uppfattning om att den var en farlig skatt. En av anledningarna till att den är en farlig skatt är just den att den drabbar räntekostnaderna. Den skulle alltså ytterligare öka de underskott för rörelseidkare, fastighetsägare och många andra som budgetministern med rätta är chockerad över. Promsen är farlig just därför att den drabbar lönekostnader och räntekostnader brutto, vare sig rörelsen kan bära det eller inte. Det är det som är anledningen till att andra länder som har utrett frågan bestämt har motsatt sig en proms. Den tredje frågan var om kommunerna skulle få full kompensation, om de höjda löneskatterna avräknas från lönekostnadsutrymmet. Får de inte det, kommer det att leda till en kommunalskattehöjning på minst ett par kronor, vilket rimligtvis måste beaktas. Sedan bara några synpunkter på avdragsbegränsningarna. Det är alldeles riktigt att vi från vårt håll har varit beredda att utreda den s.k. Kleppemodellen. Det är alltid bra att utreda frågor ordentligt. Men i brevet till socialdemokraterna slogs fast: ”Regeringen vill betona att kravet på enkelhet och anpassning så långt möjligt till nuvarande skatteadministrativa system är grundläggande, liksom givetvis de krav på rättssäkerhet som måste läggas på skattesystemet. Det bör understrykas, att regeringen inte på förhand binder sig för att genomföra en avdragsbegränsning av antytt slag.” Vidare sägs det: ”Ingen är betjänt av att nya regler om avdragsbegränsningar införs som skapar fler nya problem än de löser.” 19 Från vår sida har inställningen hela tiden varit, att skall man diskutera begränsningar av avdragen, måste det ske utifrån kravet på bibehållen symmetri i skattesystemet.